Prot. 1985/86:49 Herr talman! Jag ställde två frågor till Margareta Hemmingsson. Hon — 11 december 1985 svarade inte på någon av dem. RE SR ärta Den första frågan var: Är kraven för betyget Godkänd i dag för låga, eftersom man i propositionen och betänkandet särskilt måste påpeka att kraven för betyget Godkänd skall sättas högt? Jag skulle gärna vilja höra vad Margareta Hemmingsson har att säga om detta. Den andra frågan som jag ställde löd: Hur skiljer man på två nyutexaminerade lärare som söker samma tjänst, om man skall följa propositionen och således lägga störst vikt vid skicklighet? Margareta Hemmingsson svarade inte på det, utan talade om andra saker, nämligen vad som skulle ha hänt om vi hade infört betyg i lärarskicklighet för de två lärarna i det exempel som jag tidigare gav i mitt anförande. Höga betyg i ämneskunskaperna brukar faktiskt i de allra flesta fall följas av ett bra betyg i lärarskicklighet. Om den ena läraren dock hade haft höga betyg i ämneskunskaperna och den andra högt betyg i lärarskicklighet, hade den kommun som skulle ta emot en av dessa lärare kunnat se detta och göra sin egen bedömning. Frågorna kvarstår alltså. Är kraven för betyget Godkänd i lärarutbildningen i dag för låga? Hur bär man sig åt för att lägga störst vikt vid skicklighet med det system som socialdemokraterna nu tänker rösta igenom men som regeringen talar emot i propositionen? Vi har vår uppfattning klar. Goda ämneskunskaper skall premieras. Vi anser att skolan är betjänt av lärare med goda kunskaper och god förmåga att också förmedla dem.
Herr talman! En VDN-märkt lärare är väl bra, säger Margareta Hemmingsson. Det är det kanske, om man inte till denna VDN-märkning måste lägga de ytterligare epitet som jag var tvungen att använda för att beskriva Margareta Hemmingssons ideallärare, nämligen standard och enhet. Alla lärare skall alltså i princip anses vara lika ur kvalifikationssynpunkt. Det är ju dettä som blir resultatet när socialdemokraterna inte vill ha graderade betyg —- en enhetslärare, alla likadana. Men verkligheten är nu inte sådan. Det handlar inte om bomull, utan om människor. Därmed har jag också sagt att det finns skillnader. Frågan är om man skall tala om dessa skillnader eller om man skall dölja dem genom att ge alla samma betyg. Den frågan är av betydelse om man vill fästa vikt vid skillnaderna i ämneskunskaper när man skall bedöma en lärares skicklighet. Det går inte att ha denna standardlärare eller enhetslärare om man skall fästa ökat avseende vid skicklighet. Då stämmer det inte längre. Kvar står frågan: Anser socialdemokraterna att goda ämneskunskaper är en viktig egenskap hos lärare? Eftersom regeringen i propositionen nu har sagt att man skall fästa ökat avseende vid skicklighet, kan vi bara dra följande slutsats: För socialdemokratiskt vidkommande är inte goda ämneskunskaper hos lärare någon särskilt värdefull egenskap, som man skall ta hänsyn till vid tillsättningar. Det är en ganska alarmerande slutsats.

Herr talman! När Birger Hagård har gått igenom hela sitt register, då kvarstår bara en sak: kommunistspöket. Jag kommer inte att debattera den saken med Birger Hagård. Nu talar vi om lärare och anställande av desamma. Föräldrar vill att eleverna skall ha goda kunskaper, säger Birger Hagård. Jag vill instämma i det. Jag tycker också att det är mycket glädjande att vi har fått den här diskussionen kring skolan och vad eleverna skall få del av där. Vi har skapat möjligheter för ett ökat deltagande av föräldrar i skolan. Jag tror att detta också har ökat möjligheterna för ett bredare och djupare engagemang i vad som händer i skolan. Detta är naturligtvis väldigt viktigt för att skolan skall kunna fungera som den del av samhället den skall vara. Ylva Annerstedt frågar om vi anser att kravet för godkänt har satts för lågt. Nej, det gör vi inte. Men vi vill poängtera, som vi har gjort i betänkandet, att en viktig förutsättning i sammanhanget är bedömningen vid intagningen till lärarhögskolan. I samband med behandlingen av propositionen om den nya lärarutbildningen pekade också utbildningsutskottet på, med anledning av en motion från de borgerliga partierna, behovet av att man vid intagning till lärarutbildningen såg till bl.a. lämplighet, så att vi fick lärarkandidater som skulle kunna tillgodogöra sig den undervisning i kunskapförmedlande som ges vid lärarhögskolorna. Vi har alltså poängterat att det är vid intagningen till lärarhögskolan som bedömningen skall ske. Jag vill återigen säga att vi måste ha klart för oss att målet är att samtliga som genomgår utbildning vid lärarhögskola skall kunna arbeta som lärare. Pär Granstedt säger då, att vi menar att alla lärare skall vara lika. Nej, vi kan aldrig forma alla människor lika. Det är heller inte något önskemål. Alla har vi olika personlighet, och vi har våra egna intressen. Men oavsett vilken sökande som får en tjänst på en skola skall föräldrarna till de barn som går där vara garanterade att läraren har tillgodogjort sig de kunskaper och färdigheter som har förmedlats till honom eller henne vid lärarhögskolan. Ylva Annerstedt säger att jag inte har svarat på hennes fråga om de bägge lärarkandidater hon tog som exempel. Det har jag kanske inte gjort, men jag ställde en motfråga. Vilket svar fick då jag på den? Jo, Ylva Annerstedt sade att man får göra sin egen bedömning av om det är kunskap eller skicklighet som är det viktigaste. Men ni vill ju att vi återigen skall ha metodiklektorer som sitter längst bak i klassrummet och kontrollerar hur många gånger lärarkandidaten ställer en fråga som kan besvaras bara med ja eller nej, eller vad det nu är som skall betygsättas. Sedan skall skolstyrelserna konstatera om det är det höga betyget i musik, historia, gymnastik, geografi osv. som skall premieras eller om det är det betyg som metodiklektorn har satt.

Herr talman! Jag förstår att det känns otrivsamt för Margareta Hemmingsson att åsiktsmässigt vara i samklang med dem som har föga förståelse för kunskap, kvalitet och kompetens. Vad jag gjorde var bara att peka få det förhållandet att socialdemokraterna i betygsfrågan ingalunda är i någon som helst samklang med den överväldigande opinionen bland svenska folket, att de inte ens har stöd från de egna sympatisörerna för den politik som drivs i betygsfrågan. Jag beklagar att det är denna klyfta mellan en teoretiserande socialdemokrati och en borgerlighet som framför allt tagit — Prot. 1985/86:49 lärdomar av de många misslyckanden som har gjorts på det skolpolitiska — 11 december 1985 området men som är beredd att ta sitt ansvar och rätta till detta, så attviför ZIG framtiden kan få en bättre skola. Betygenilärarut:
Herr talman! När man lyssnar på Margareta Hemmingsson verkar det som om hon trodde att vi föreslagit att vi skall avskaffa också betyget Godkänd. Så är ju inte fallet. Vi har betyget Godkänd i dag, men vi har dessutom möjligheten att visa att den här eleven vid lärarhögskolan har tillägnat sig djupare ämnesteoretiska kunskaper än den andra. Det är den möjligheten att premiera kvaliteten som vi vill ha kvar med vårt förslag. Sedan må jag säga att Margareta Hemmingssons bedömning av hur metodiklektorerna arbetar faktiskt var ganska ytlig. Frågan kvarstår: Hur skall man med socialdemokraternas nya förslag kunna göra en bedömning av vilken kvalitet på kunskaperna som lärarna har när de är alldeles nyutexaminerade? Margareta Hemmingsson säger att hon inte svarade på frågan utan kom med en motfråga. Det minsta man kan begära av företrädarna för regeringspartiet är väl att de skall svara på frågan hur det nya förslaget kommer att slå. Vi har inte fått något svar på den frågan i utskottet, vi får det inte i betänkandet. Alldeles uppenbart tänker man inte heller tala om det här i kammaren. Vi tycker att det är ett ganska rimligt krav att de som nu studerar till lärare och de som skall ta emot de blivande lärarna vet hur man skall kunna bedöma skickligheten i deras ämneskunskaper. Det är speciellt märkligt att vi inte får förståelse för detta, eftersom det sägs i propositionen att man i fortsättningen skall kunna lägga större vikt vid skicklighet. Att då för en yrkesgrupp, nämligen lärarna, ta bort förutsättningen för att bedöma vilken skicklighet personen har måste betyda att man lägger mindre vikt vid skicklighet hos dem som skall undervisa våra barn i skolan. Vi i folkpartiet tycker att detta är alldeles galet. Naturligtvis skall man premiera kvaliteten, och det skall vara möjligt att bedöma om en person har tillägnat sig djupare ämneskunskaper än en annan person har gjort och kunna premiera det. Vi står för kvalitet. Det är därför vi har reserverat oss till förmån för att graderade betyg skall vara kvar.
Kammaren övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande 2 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen.

Herr talman! Så är det då åter dags för den socialistiska riksdagsmajoritetens tomma ritualhandling att förlänga prisregleringslagens tillämpning med ett år. Det har nu skett 14 år i följd. De krav som skall vara uppfyllda för att lagen skall tillämpas är att riket befinner sig i krig eller krigsfara eller i ett sådant krisläge att ”fara har uppkommit för allvarlig prisstegring på viktigare varueller tjänsteområde”. Jag förutsätter att finansutskottets socialistiska majoritet inte helt plötsligt har kommit fram till att Sverige är utsatt för ett akut krigshot. Slutsatsen blir då att man förutser allvarlig prisstegring. Men det är onekligen litet överraskande med hänsyn till allt skryt om att regeringens kloka ekonomiska politik har besegrat inflationen. Under en lång följd av år har alltså riksdagen så här strax före jul förlängt tillämpningen av prisregleringslagen. En orsak till att detta under en period skedde mer eller mindre slentrianmässigt var att någon form av prisreglering då regelmässigt var i kraft. Så har dock inte varit fallet de senaste åren. Med början 1982 har därför vi moderater yrkat avslag på regeringens begäran att förlänga lagens tillämpning med motiveringen att åtgärden är helt onödig. Så småningom har vi vunnit förståelse för denna ståndpunkt hos de båda andra borgerliga partierna, varför vi i år har en gemensam avslagsreservation till utskottets betänkande. På den socialistiska sidan har motiven för förlängning skiftat. Förra året hänvisade majoriteten till en pågående juridisk-teknisk översyn av prisregleringslagen, som skulle avslutas inom kort. Den har dock inte det minsta med frågan om lagens tillämpning att göra. Föredragande statsrådet Johansson i finansdepartementet åberopar heller inte detta skäl i årets proposition, fastän utredningsarbetet naturligtvis fortfarande pågår. I stället talar han om kravet på fortsatt vaksamhet och handlingsberedskap för att ytterligare kunna nedbringa inflationstakten. Vi moderater har i en kommittémotion påpekat att varken regeringens vaksamhet eller dess handlingsberedskap påverkas det allra minsta av om lagen är satt i kraft eller ej. Prisregleringslagen behöver nämligen inte vara i tillämpning för att regeringen utan riksdagens godkännande skall kunna införa exempelvis ett allmänt prisstopp. Det enda som krävs är att regeringen inom en månad underställer riksdagen beslutet för godkännande. Skulle riksdagen inte vara samlad, räcker det att anhängiggöra ärendet inom en månad efter riksmötets början. Om riksdagen till äventyrs skulle vägra ge sitt godkännande, händer inget annat än att regleringen upphör att gälla. Det beslut som regeringen begär att riksdagen nu skall fatta är alltså helt onödigt. Finansutskottets majoritet motiverar denna gång sitt bifall till regeringens begäran varken med det pågående utredningsarbetet eller med det av statsrådet Johansson påtalade behovet av att ingjuta vaksamhet och handlingsberedskap i kanslihuset. I stället påstås det att det skulle underlätta för regeringen att skapa stabila förutsättningar och öka tilltron till den ekonomiska politiken, om prisregleringslagen är i tillämpning. Som jag nyss påvisade, är detta argument fel till 100 26. Det gör inte den minsta skillnad för regeringens handlingsmöjligheter, om riksdagen i dag fattar det föreslagna beslutet eller ej. Det andra argumentet är att statens prisoch kartellnämnd med större tyngd kan hota med direkta prisregleringar, om lagen är i tillämpning. Det är också fel, eftersom det under alla omständigheter är regeringen som måste besluta om sådana ingripanden, och det kan den alltså göra, även om inte riksdagen i förväg beslutat sätta lagen i kraft. Utskottsmajoritetens sistnämnda argument ger emellertid anledning till oro. Det tyder på att man vill bevara det skymningsland mellan fri priskonkurrens och lagligt beslutade regleringar där vi nu befinner oss, sedan det senaste prisstoppets avveckling har baserats på sammanlagt 162 överenskommelser om s.k. prisutfästelser mellan SPK och olika branscher och företag. Det enda hållfasta motiv som kan urskiljas för regeringens begäran och utskottsmajoritetens bifall är att regeringen vill ha helt fria händer att nästa år genomföra vilket slags prisreglering som helst utan att det skall kunna bli föremål för debatt och ställningstagande här i riksdagen. Det är naturligtvis smart. Men det är också oroväckande. Det betyder att regeringen håller öppet för att när det krisar till i ekonomin kunna visa handlingskraft med ett prisstopp på det sätt som man gjort flera gånger under senare år. Genom att åtgärden är godkänd på förhand, slipper man att i riksdagen förklara hur den stämmer med den principiella uppfattningen, som även finansdepartementet numera bekänner sig till, att prisstopp inte löser några problem. Herr talman! Det beslut som riksdagen nu föreslås fatta är inte bara onödigt. Det är också skadligt. Jag tänker då inte på det förhållandet att prisregleringar erfarenhetsmässigt visat sig vara skadliga. Sådana ingripanden kan ju, som jag tidigare visat, vidtas alldeles oberoende av vilket beslut riksdagen i dag fattar. Nej, vad jag avser är att även hot om kommande prisregleringar skadar det ekonomiska livet. Låt mig påminna om vad som hände i våras. Priserna steg under årets första månader så snabbt att regeringens 3-procentsmål redan tidigt framstod som ouppnåeligt. Rykten började då gå om att finansministern förberedde ett allmänt prisstopp. Jag brukade försöka lugna företrädare för näringslivet, som i förebyggande syfte höjde sina priser snabbt och kraftigt, med att finansministern föregående sommar på tal om möjligheterna av ett nytt prisstopp förklarat att han ju inte kunde hoppa ut och in som göken i uret. Till yttermera visso sade Kjell-Olof Feldt vid Nationalekonomiska föreningens förhandlingar så sent som i februari i år att ”prisstopp vid det här laget lurar väldigt få” och att metoden var verkningslös för att bekämpa inflation. Ändå kom alltså litet senare ett beslut om ett nytt allmänt prisstopp. Jag läser nu i höst i tidningarna uttalanden av vårt nya statsråd Bengt K. Å. Johansson, som numera ansvarar för dessa frågor, att han inte räknar med att använda prisstoppsvapnet under 1986. Men mot bakgrund av tidigare erfarenheter, vad är egentligen sådana uttalanden värda? Och, framför allt, hur tror regeringen och dess företrädare här i riksdagen att det beslut som nu drivs igenom uppfattas ute bland dem som åtminstone för tillfället är något så när fria att själva sätta sina priser? Enligt min uppfattning blir beslutet direkt inflationsdrivande. Det blir en signal till företagen att i tid se om sitt hus och om möjligt höja sina priser i förtid och mer än de av rent marknadsmässiga skäl annars skulle ha gjort. Finansminister Feldt talar ofta om att det är viktigt att bryta inflationsförväntningar. I det syftet ställer han upp ambitiösa inflationsmål, som han sedan aldrig förmår infria. En starkt bidragande orsak till regeringens misslyckande i kampen mot inflationen är att man inte övergett prisregleringsvapnet. När socialdemokraterna återkom till regeringsmakten var inflationstakten i Sverige 7,9 90. Det var betydligt lägre än vad som gällde genomsnittligt inom EG och hos våra nordiska grannländer. I år blir prisstegringstakten jämfört med föregående år ungefär 7,5 96. Vi ligger alltså på en i stort sett oförändrad inflationstakt, medan den har sjunkit kraftigt i andra länder. Inom EG är den nu bara drygt 5 26, och i vårt främsta konkurrentland Tyskland ligger den under 2 Ze. Även i våra nordiska grannländer har utvecklingen varit betydligt mera positiv än här i Sverige. Den danska prisstegringen väntas nästa år stanna vid 270. I Norge har den konservativt ledda regeringens envisa vägran att utnyttja prisregleringar så småningom skapat tilltro till dess bestämda vilja att bekämpa inflationen, och trots den prisdrivande verkan som oljeintäkterna har, är prisstegringstakten nu långsammare där än här. Herr talman! Om regeringen verkligen hade menat allvar med sin uttalade ambition att få ned inflationen till i nivå med vad som gäller i andra länder, skulle den nu ha ävbrutit den i åratal automatiska förlängningen av prisregleringslagens tillämpning. Så tycks inte bli fallet. Det beslut som den socialistiska riksdagsmajoriteten nu står i begrepp att fatta innebär för det första uppenbart missbruk av en beredskapslagstiftning, för det andra ett i sak onödigt ingrepp med ett enda tänkbart syfte, nämligen att undandra beslut om prisreglering politisk debatt i riksdagen, och för det tredje en helt felaktig signal till den marknad där prisbildningen sker. Det kan vi moderater inte stödja. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till den borgerliga reservationen till finansutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! I detta betänkande föreslår den socialistiska majoriteten en förlängd tillämpning av lagen om prisreglering i ytterligare ett år. Detta anser vi i folkpartiet vara både onödigt och felaktigt. Onödigt därför att prisregleringslagen inte behöver vara i tillämpning för att regeringen skall kunna införa prisstopp, om man så skulle vilja. Felaktigt därför att all erfarenhet från verkligheten, liksom från teoretiska studier, visar att prisregleringar inte leder till lägre priser, utan tvärtom har skadliga verkningar på ekonomin. Som vi har framfört i reservationen — vilket också Lars Tobisson har påpekat — kan regeringen tillgripa allmänt prisstopp utan att prisregleringslagen sätts i tillämpning. Det enda som krävs för ett sådant beslut är att det underställs riksdagen för godkännande inom en månad. Vad regeringen med sitt förslag vill ha är alltså helt fria händer att utan någon debatt eller några ställningstaganden i riksdagen få ett slags fullmakt att införa vilka typer av prisregleringar som helst. Detta vill vi i folkpartiet inte medverka till. Utskottsmajoriteten argumenterar dessutom ologiskt för sitt förslag. Å ena sidan säger man att förslaget om förlängning av prisregleringslagen inte motiveras av att det i dagsläget skulle vara aktuellt att införa någon form av prisreglering. Å andra sidan säger man, några stycken längre ned i betänkandet, att statens prisoch kartellnämnd i sin prisövervakning skall kunna ”aktualisera frågan om direkta ingripanden” och att sådana uttalanden ”får större tyngd om prisregleringslagen är i tillämpning”. Detta kan inte uppfattas som något annat än ett hot om att prisregleringsåtgärder skall vidtas. I själva verket är nog det senare det sannolika. Under den förra mandatperioden gällde prisreglerande åtgärder i större eller mindre utsträckning under fjorton och en halv månad, dvs. mer än ett år och mer än en tredjedel av hela perioden. Utskottsmajoriteten vill tydligen skjuta över ansvaret för prisregleringarna på statens prisoch kartellnämnd. Jag tror också att hotet om ingrepp kommer att fungera, som Lars Tobisson också påpekade, som en signal till företagen att försöka höja sina priser i förtid, och kanske mer än de marknadsmässiga skälen skulle ha motiverat, just för att gardera sig mot ett kommande prisstopp. Därigenom verkar alltså majoritetens förslag direkt inflationsdrivande och prishöjande. Utskottsmajoriteten säger själv att ”ett långvarigt prisstopp med stor sannolikhet bidrar till ett mindre effektivt utnyttjande av våra produktionsresurser”. Icke desto mindre har regeringen själv, som jag nämnde, under fjorton och en halv månad av den gångna treårsperioden tillämpat prisstopp eller andra prisregleringsåtgärder. Nu är det i och för sig glädjande att utskottsmajoriteten på detta sätt erkänner att den förda politiken har varit felaktig och lett till ineffektivitet. Men den naturliga slutsatsen av ett sådant erkännande vore naturligtvis att avstå från att återigen föreslå en fortsatt förlängning av de effektivitetsförstörande regleringsåtgärderna. Den nye prisoch löneministern har i och för sig förklarat att det inte är aktuellt att införa prisstopp under nästa år, men tyvärr har sådana uttalanden mycket liten trovärdighet.

Detta varade i mer än sju månader, från den 8 mars till den 19 oktober i år. Regeringens faktiska handlade visar alltså att regleringar i alltför hög grad tillgrips när den ekonomiska politiken i övrigt misslyckas. Jag vill också, herr talman, ta upp en annan aspekt på prisregleringen som tydligt visar på de negativa verkningarna. Enligt de flesta bedömningar måste den framtida sysselsättningsökningen komma inom tjänstesektorn och framför allt inom den privata tjänstesektorn. Men företagen inom denna sektor drabbas ovanligt hårt just av prisstopp och prisregleringar. De har nämligen oftast en högre löneandel i sina kostnader därför att de har förhållandevis många anställda. Prisstopp medför att de inte kan kompensera sig för de faktiska höjda lönekostnader na. Resultatet blir i stället att vinsterna äts upp, i vissa fall mycket snabbt. Effekten av detta blir att expansionslusten och investeringsförmågan minskar. De s.k. förhandlingar som förs mellan statens prisoch kartellnämnd och de enskilda företagen eller företrädare för dessa är särskilt besvärande för tjänsteföretagen. Sådana förhandlingar är i och för sig besvärande för alla företag, och jag vill rekommendera läsning av prisregleringskommitténs betänkande. Särskilt bil. 8 och 9 innehåller synnerligen avskräckande exempel på detta system med överläggningar, administration, krångel och brevväxling om dispenser mellan företagen och den övervakande myndigheten. Var och en borde kunna inse att ett sådant system och en sådan förhandlingsekonomi inte skapar någon vilja till expansion utan i stället är utomordentligt resurskrävande och alltså stjäl både tid och energi från den egentliga produktionen. För tjänsteföretagen är en sådan förhandlingsekonomi särskilt besvärande, eftersom de bildar en mycket mer heterogen grupp än industriföretagen. Tjänsteföretagen är sinsemellan mycket olika och en överenskommelse mellan en branschorganisation och SPK om en viss genomsnittlig tillåten prishöjning kan för vissa företag vara onödigt stor och för andra företag vara helt otillräcklig. Detta beror i mycket stor utsträckning på skillnader mellan de individuella företagen och det skapar extra krångliga inslag, dispensförfaranden och liknande mellan företagen och SPK. Slutsatsen av detta är att prisregleringar drabbar extra hårt just den sektor som måste svara för den kommande tillväxten och minskningen av arbetslösheten. Vi i folkpartiet anser att man i stället bör stimulera tillväxten i den privata tjänstesektorn. Ett litet men viktigt bidrag till detta ges om man avskaffar prisregleringslagen. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 2 med anledning av proposition 21 behandlar tillämpningen av den allmänna prisregleringslagen. Det kanske finns anledning att påpeka det efter de långa och engagerade anföranden som under hösten har hållits om den ekonomiska politiken. Moderaterna, folkpartiet och centern har fogat en gemensam reservation vid betänkandet. Reservationen börjar med att konstatera att det i propositionen inte motiveras varför lagen skall sättas i tillämpning. Som om inte det skulle övertyga upprepar man detta i två meningar till. Om för att övertyga sig själv eller någon annan förtäljer inte historien. Utskottsmajoriteten tillstyrker, som jag sade, en fortsatt tillämpning av ifrågavarande lag. Vi anser att det i rådande ekonomiska läge är nödvändigt att staten har en hög beredskap för att kunna ingripa om prisoch kostnadsutvecklingen inte håller sig inom de samhällsekonomiska ramarna. Regeringens ekonomiska politik syftar bl.a. till att nedbringa inflations takten. Den förda politiken har hittills varit framgångsrik, och prisökningstakten i Sverige har kunnat dämpas. Ni har också skrivit i era motioner att det är på det viset. Men för att ytterligare kunna minska inflationstakten krävs fortsatt vaksamhet och handlingsberedskap. Naturligtvis delar utskottet den uppfattningen, som också framförs i era motioner, att en ensidig användning av prisregleringar ingalunda ensam kan hejda en inflationsutveckling. Men i kombination med andra stabiliseringspolitiska medel kan prisreglering i vissa situationer visa sig vara både en nödvändig och en effektiv åtgärd. Det är en beredskapslag, ja. Jag vill påstå att herr Tobisson gör sig skyldig till en inkonsekvens när han säger att här ger man regeringen fria händer, och det kommer att bli ett uppenbart missbruk. Men herr Tobisson började sitt anförande med att tala om att detta är en lag som man bara kan använda i vissa speciella situationer. Han frågade t.o.m. om det var en speciell kris på gång här i Sverige. Det är alltså en beredskapslag, och det innebär att den endast får tillämpas i vissa särskilt angivna lägen. Det handlar således om att ha förtroende för regeringens omdöme och den ekonomiska politik som förs, och det har vi socialdemokrater i utskottet. Detta, fru Wibble och herr Tobisson, är som jag ser det flera motiveringar för att vi skall förlänga tillämpningen av den här lagen. Den 12 november 1981 lade finansutskottet också fram ett betänkande om en förlängning av prisregleringslagen. Den gången var det ett enigt utskott — så när som på ett särskilt yttrande — som tillstyrkte förlängningen. Den minnesgode kommer ihåg att vi då hade en borgerlig regering. Motivet för förlängningen var enligt betänkandet: ”Det bör ankomma på regeringen att inom ramen för den ekonomiska politiken bedöma om och i vilken utsträckning prisreglerande åtgärder bör användas nästa år. Riksdagen har möjlighet att uttala sin mening om tillämpningen i samband med att riksdagen vid återkommande tillfällen under året tar ställning till riktlinjerna för den ekonomiska politiken.” Det var en bra motivering då, och för oss socialdemokrater som vill föra en konsekvent politik duger den motiveringen i dag också. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Lisbet Calner började sitt anförande med att säga att vi nu diskuterar tillämpningen av allmänna prisregleringslagen. Nej, det gör vi inte. Vad vi gör är att vi diskuterar om den skall sättas i tillämpning. Jag har avsiktligt avstått från att ta upp de skadliga effekter som prisreglerande åtgärder får, för vi står inte inför något beslut om detta just nu. Vad vi skall fatta beslut om är huruvida det föreligger krigshot eller risk för allvarlig prisstegring som föranleder att vi sätter lagen i tillämpning — och det tycks Lisbet Calner anse. När det gäller argumentationen talade Lisbet Calner rent allmänt om att här behövs handlingsberedskap. Det är nu inte det argument som utskottsmajoriteten har anfört, trots att det fanns med i regeringens proposition. Det är alldeles klart att det i betänkandet finns två argument för att man nu — i förväg och utan att man vill medge att det finns risk för allvarlig prisstegring — sätter lagen i tillämpning. Det ena är att det skulle underlätta för regeringen att skapa stabila förutsättningar och öka tilltron till den ekonomiska politiken. Jag frågade i mitt anförande, och jag frågar en gång till: På vad sätt skulle det målet främjas av att man vidtar en åtgärd som är helt onödig med hänsyn till regeringens handlingsmöjligheter? De är precis likadana oavsett vad regeringen nu beslutar. Det andra argumentet som anförs är att SPK även fortsättningsvis kan aktualisera frågan om direkta ingripanden och att uttalanden från SPK får större tyngd om prisregleringslagen är tillämplig. I mitt förra anförande frågade jag — och jag frågar igen — på vilket sätt tyngden blir större av att regeringen i förväg har försäkrat sig om att den har rättigheter som den ju ändå har. Om regeringen inte har skaffat sig dessa rättigheter i förväg, får de begära dem i efterhand. Med den majoritetsställning som finns här i riksdagen torde man också få dem. Jag ser alltså inget annat skäl för detta uppträdande än att man vill få fria händer och, om den pinsamma situationen skulle uppkomma att priserna skenar i väg, kunna införa ett allmänt prisstopp utan att här i riksdagen redovisa skälen till det, trots att man själv inte tror på åtgärden. Jag tycker det här är ett mycket tunt argument. Den åtgärd som nu skall vidtas har den stora nackdelen att man faktiskt frammanar inflationskrafter i vår ekonomi. Alldeles i onödan sänder vi nu en signal till marknaden om att det snart kan bli aktuellt med prisstopp igen. Jag kan inte förstå varför man vidtar denna åtgärd, om det inte är så att man i bakfickan har planer på ett insättande av prisreglerande åtgärder och vill bädda för dem utan någon politisk trasslighet. Bedyranden om motsatsen, som statsrådet K. Å. Johansson har ägnat sig åt och som det fanns ett återsken av i Lisbet Calners inlägg, är inget värda. Det är ingen som tror på dem efter vad vi har upplevt under senare år. Gång på gång har finansminister Kjell-Olof Feldt, sedan han väl upphävt ett prisstopp, sagt att det inte går att göra samma sak igen. Sådana uttalanden är inte trovärdiga och har ingen verkan. Strax därefter har det på nytt blivit ett allmänt prisstopp. Jag håller med finansministern om att kamp mot inflationen till stor del är en fråga om att ändra på förväntningarna. Det är inte märkligt efter vad vi har upplevt under senare år. Det finns ingrodda inflationsförväntningar i den svenska ekonomin. När det gäller att besegra och knäcka dessa förväntningar tror jag att tekniken att ställa upp mål för inflationen är förbrukad. Inflationen blir dubbelt så hög eller ännu högre jämfört med inflationen i det uppställda målet. Den tekniken har aldrig haft en god verkningskraft, och nu går det inte längre att använda den. Det förefaller som om regeringen inte har för avsikt att ange ett sådant mål för nästa år. Redan från början skulle det framgå att det inte håller. Därför gäller det att hitta på något annat. I mitt tidigare anförande påpekade jag att man i vårt grannland Norge tidigare har använt sig av återkommande prisstoppsåtgärder. Man har haft en snabb prisstegringstakt, som i Norges fall är litet mer begriplig än vår. I Norge har man den impuls som oljeintäkterna ger. Regeringen har emellertid vägrat att röra vid prisregleringsvapnet. Man har sagt att det aldrig blir aktuellt. Så småningom har regeringen vunnit tilltro till detta uttalande. Därmed har också inflationstakten iden norska ekonomin börjat sjunka. Varför skall det vara så omöjligt för oss i Sverige att avstå från en meningslös åtgärd, om detta avståndstagande har det positiva med sig att det bidrar till att knäcka inflationsförväntningarna i svensk ekonomi? Det är min sista fråga, men jag är särskilt intresserad av att få höra hur man har tänkt när man har skrivit in de två motiven i finansutskottets majoritetstext för att sätta prisregleringslagen i tillämpning.

Herr talman! Lisbet Calner läste ur ett betänkande från finansutskottet av år 1981. Det är sant att vi under många år har haft prisregleringar. Låt mig tillägga att det i början av den borgerliga regeringsperioden tillsattes en prisregleringskommitté som utförde ett mycket stort utredningsarbete och som ett antal år därefter — ungefär vid den tidpunkt som Lisbet Calner nämnde — avgav ett betänkande. Vi har i vår reservation citerat kommitténs slutsats, nämligen att prisregleringar icke bör användas. Jag vill också påminna om att mycket väsentliga avregleringsåtgärder inom prisregleringen genomfördes våren 1982 på förslag av folkpartiets handelsminister Björn Molin. Vi har från folkpartiets sida sedan dess tagit fasta på kommitténs förslag och de erfarenheter som man kan göra av verkligheten och dragit slutsatsen att prisregleringarna inte är ett lämpligt och användbart medel i kampen mot inflationen. Det är bara att beklaga att socialdemokraterna inte har dragit den slutsatsen. Lisbet Calner sade att inflationen i Sverige nu är lägre än på länge. Detta är sant. Hon sade också att det beror på regeringens ekonomiska politik. Detta är emellertid inte sant. Att inflationen dämpats i Sverige beror nästan enbart på vad som har hänt utanför Sveriges gränser — den sjunkande dollarkursen, de sjunkande råvarupriserna och speciellt de sjunkande oljepriserna.

Man kan jämföra t.ex. med år 1982. Då var det inhemska bidraget till konsumentprisernas uppgång drygt 4 96, närmare bestämt 4,2 procentenheter, medan konjunkturinstitutet förutser att det för nästa år kommer att bli 4,5 procentenheter. Det är alltså inte någon minskning i den hemmaproducerade inflationstakten. Regeringens s.k. inflationsdämpande politik har med andra ord inte lyckats utan misslyckats, detta trots eller kanske på grund av den intensiva och upprepade användningen av prisregleringar.

Herr talman! Såväl Anne Wibble som Lars Tobisson anser att det är helt onödigt med en förlängning av prisregleringslagen, och jag anser att det är helt onödigt att ta kammarens tid i anspråk för att övertyga dem om Prot. 1985/86:49 = förträffligheten i vad som föreslås i propositionen. Det får anstå till den 11 december 1985 = ekonomisk-politiska debatten.

Herr talman! Lisbet Calner inledde sitt korta inlägg med att säga att både Anne Wibble och jag anser det helt onödigt med förlängning av prisregleringslagen. Jag är inte ute efter att märka ord, men jag måste framhålla att vi inte behöver förlänga prisregleringslagen. Den gäller i evärdlig tid till dess att riksdagen beslutar något annat. Vad vi nu diskuterar är om vi skall förlänga den tillämpning som man tidigare har beslutat om vad beträffar denna beredskapslagstiftning. Det är detta vi hävdar är onödigt, och det går inte att bestrida. Jag ställde ett par frågor till Lisbet Calner. Jag frågade närmare bestämt om de två motiv som anförs i majoritetstexten för att nu förlänga prisregleringslagens tillämpning. Jag fick inget svar på detta. Det är ingenting som vi skall diskutera i någon allmänekonomisk debatt, för nu gäller det ett ställningstagande som egentligen inte har med ekonomi utan med psykologi att göra, huruvida det är rätt att i förväg varsla om att man kan tillgripa prisstoppsåtgärder under nästa år. Jag får alltså inget svar. Orsaken är att det finns inget vettigt svar. Men jag kan vända på min fråga och be Lisbet Calner ta ställning till den i stället. Är det inte riktigt att enda skälet till att nu i förtid besluta om en förlängning av prisregleringslagens tillämpning är att man vill undvika att ett eventuellt — jag är beredd att medge det — kommande beslut om prisstopp behöver åtföljas av en politisk debatt här i riksdagen? Detta är det enda skäl jag kan finna, och frånvaron av argumentation, benägenheten att säga att det där får vi diskutera någon annan gång i större sammanhang, leder mig till slutsatsen att Lisbet Calner inser att detta är det enda tänkbara skäl man kan anföra, men det är ju litet förargligt att nu behöva medge det. Jag ser fram emot ett svar på den frågan, men jag skulle därtill vilja foga några synpunkter som gäller hanteringen av det här ärendet. Lisbet Calner grep tillbaka till 1981, och jag var också inne på det i mitt anförande. Det har tidigare varit prisstopp eller någon form av prisreglering i kraft, och frågan om förlängning har inte varit mycket att diskutera, för då har det varit naturligt att fatta ett sådant beslut; annars hade regeringen måst komma en månad senare och begära tillstånd. Det hela skedde då med en viss automatik. Men sedan 1982 har vi varit i en situation där man har kunnat säga att nu behöver inte prisregleringslagen vara i tillämpning. Vi moderater var ensamma om att ta upp den här debatten 1982 och, tror jag, även påföljande år. Sedan har övriga partier på den borgerliga sidan insett att så här ligger det till och förstått — därtill säkert förhjälpta av prisregleringskommitténs betänkande — att det över huvud taget är farligt med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen och inflationsriskerna att röra för mycket vid de här frågorna. Därför har vi nu en gemensam reservation. När frågan har diskuterats under åren sedan 1982 har jag de gånger jag har varit med varje gång mött nya talesmän för majoriteten i finansutskottet. Jag 34 tror att orsaken till att man växlar är att man inser att detta är en omöjlig fråga att debattera, men man har ändå bestämt sig för att man skall verkställa denna hjälpåtgärd åt regeringen, och så skickas det upp nya talesmän gång efter annan. Låt mig nu uttala den förhoppningen att så många i utskottet har varit med om den här obehagligheten att ni i alla fall till nästa år kan sända det budskapet till regeringen: Det är väl ingen idé att vidta den här onödiga åtgärden, för det blir en så obehaglig diskussion. Vi har ju inga argument att komma med, och till slut blir vi kanske tvungna att medge att kvar finns bara svepskäl, att vi gör detta för att ni skall slippa ta en debatt om saken, om det skulle behöva bli ett prisstopp under det kommande året. Jag uttalar alltså denna förhoppning. Jag begär inte att Lisbet Calner skall svara på den, men gärna på mina tidigare frågor.

Herr talman! Lisbet Calner valde att inte egentligen säga någonting i sak, vilket jag tycker är beklagligt. Prisregleringar är nämligen en ganska allvarlig sak för den del av näringslivet som blir utsatt för dessa regleringsingripanden. Det skulle därför ha varit värdefullt att få veta vilken avsikt utskottsmajoritetens företrädare har med den här föreslagna förlängningen av lagen. Om man läser i betänkandet finner man detta år ett argument som inte har förts fram tidigare, nämligen att möjligheter att tillgripa prisreglerande åtgärder skall ”öka tilltron till den ekonomiska politiken”. Jag tror att Lars Tobisson var inne på detta också. Vi anser i folkpartiet att prisreglerande ingrepp har precis den motsatta effekten, nämligen att öka misstron mot regeringens ekonomiska politik. Det faktum att regeringen anser sig behöva prisregleringsingrepp betyder enligt min uppfattning att man inte ens själv tror på att inflationen skall kunna dämpas genom den allmänna finansoch penningpolitiken. Det skulle vara intressant om Lisbet Calner ville tala om på vilket sätt tilltron till regeringens ekonomiska politik skulle öka genom en förlängning av prisregleringslagens tillämpning. Herr talman! När man studerar prisutvecklingen i Sverige under de senaste åren är det helt omöjligt att utläsa under vilka perioder det har rått prisstopp och under vilka det inte gjort det. Ibland har priserna stigit litet mindre, ibland litet mera, men alltid har de stigit mera i Sverige än i vår omvärld. De perioder prisstegringarna i Sverige har varit litet mindre eller litet större har alls inget samband med de perioder det har funnits prisstopp. Om man jämför inflationen i Sverige med inflationen i våra åtta viktigaste konkurrentländer, finner man att inflationen i Sverige hela tiden under de gångna tre åren varit mellan tre och fyra procentenheter högre än i våra viktigaste konkurrentländer. Det är naturligtvis ett mycket allvarligt förhållande. Det kan omöjligen fortsätta så här utan att det händer saker i Sveriges ekonomi. Detta visar alldeles tydligt att beslut om prisstopp inte leder till att prishöjningarna försvinner. För att få bukt med prishöjningarna krävs i själva verket en helt annan ekonomisk politik. Vi har från folkpartiet föreslagit en sådan vid flera tillfällen. Lisbet Calner kommenterade i sitt inlägg inte alls det faktum som jag tog upp i mitt anförande, nämligen att prisregleringarna slår särskilt hårt mot tjänsteföretagen. Jag skulle därför vilja fråga mera direkt: Anser inte Lisbet Calner att det är viktigt att stimulera en ökad sysselsättning i tjänsteföretagen, eller anser hon att det är oväsentligt att prisregleringen särskilt hindrar dessa företags möjligheter till expansion?

Herr talman! Först vill jag yrka avslag på propositionen om tulltillägg. Jag gör det av följande skäl. Förslaget om tulltillägg har varit föremål för diskussion under hela det gångna decenniet. Varusmugglingsutredningen har i sitt betänkande, Smugglingsbrott och tulltillägg, föreslagit införande av denna sanktionsbestämmelse. I samband med remissbehandlingen av detta betänkande anförde generaltullstyrelsen att det inte fanns behov av att införa bestämmelser om tulltillägg. Ett väsentligt skäl härför var att ett sådant sanktionssystem skulle drabba de tullskyldiga alltför hårt. Härefter har generaltullstyrelsen ändrat uppfattning och har i en skrivelse till regeringen år 1981 hemställt att tulltillägg skall införas. Ett av skälen till ett ändrat ställningstagande från generaltullstyrelsens sida är att åklagare och domstolar enligt generaltullstyrelsens uppfattning intagit en restriktiv hållning vad gäller tillämpningen av 5 § varusmugglingslagen, dvs. det lagrum som stadgar straff för gärningar som begåtts av grov oaktsamhet.

Vidare har generaltullstyrelsen i sin skrivelse till regeringen anfört att det förekommer en bristande noggrannhet från deklaranternas sida. Som framhållits i den moderata motionen av Knut Wachtmeister m.fl. är det anmärkningsvärt att någon analys om vilka fel och brister som förekommer i deklarationsförfarandet inte har redovisats av generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsen har heller inte påpekat på vilka grunder åklagare och domstolar inte ansetts sig ha kunnat åtala eller döma när det gäller brott i samband med felaktiga uppgifter vid import av varor som lett till att tullmyndigheten debiterat för låg tull eller för låga andra skatter och avgifter. Upprättandet av tulldeklarationer får i regel göras under stark tidspress. Det krävs mycket stora specialkunskaper för att på ett tillfredsställande sätt — Prot. 1985/86:49 upprätta en tulldeklaration. Det råder inga delade meningar om de 11 december 1985 svårigheter som är förknippade med denna deklarationsskyldighet. Det är därför, herr talman, som jag tycker att det är orimligt att inom tullområdet införa en administrativ sanktionsbestämmelse utan att en ordentlig analys vad beträffar eventuella brister som förekommit i samband med upprättandet av tulldeklarationen har utretts. Det är inte heller ur rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande att införa en sanktionsbestämmelse där uppsåt eller grov oaktsamhet inte behöver bevisas. Det är inte heller tillfredsställande att införa denna sanktionsbestämmelse samtidigt som röster höjs för att varusmugglingslagen bör ses över. Jag finner, herr talman, inga bärande skäl för att man skall införa denna bestämmelse och i vart fall inte utan föregående undersökning av de problem som har påtalats av generaltullstyrelsen. Som framgår av propositionen och även av generaltullstyrelsens skrivelse till regeringen skall tulltillägget ha en preventiv inverkan på förekommande deklarationsfel och därmed öka frekvensen av riktiga deklarationsuppgifter. På så sätt skall möjlighet skapas för att man skall kunna omfördela tulltaxeringsresurser från deklarationskontroll till en mera fördjupad kontrolli form av kontrolloch revisionsbesök hos företag som importerar varor. Det är knappast troligt att införandet av denna sanktionsbestämmelse får denna effekt. Det kommer snarare att bli än besvärligare att hantera förekommande felaktiga deklarationer om bestämmelserna om tulltillägg införs. Majoriteten i utskottet har i betänkandet uttalat att tulltillägg inte bör riktas mot de många yrkesutövare som vinnlägger sig om att lämna korrekta redovisningar. Vidare bör enligt utskottsmajoriteten eftergift av tulltillägg kunna meddelas om deklaranten vinnlagt sig om att fullgöra deklarationsskyldigheten på ett tillfredsställande sätt. Herr talman! Jag frågar mig hur denna lagtolkning skall hanteras i praktiken. Vad menar socialdemokraternas företrädare med detta uttalande? Det kommer helt säkert att innebära en olikformig behandling mellan olika beslutsfattare. Risken är uppenbar att många beslut härigenom kommer att bli föremål för överklagning. Det kan därför med fog antas att viss del av den förväntade resursvinsten kommer att gå förlorad. Herr talman! Jag vill komma in på den del av tullens verksamhet som berör beskattningsansvaret för mervärdeskatt vid import av varor. Tullverkets uppbörd under budgetåret 1984/85 uppgick till sammanlagt 47,8 miljarder kronor. Härav utgjorde 43,7 miljarder kronor mervärdeskatt från företag som är registrerade hos tullverket, och detta utgjorde ca 92 20 av tullens totala uppbörd. Denna moms inbetalas av företagare som sedan får göra avdrag med motsvarande belopp vid sin egen redovisning av mervärdeskatt. Det innebär att om en företagare skulle uppge felaktigt underlag för beräkning av mervärdesskatt påför visserligen tullverket för låg mervärdeskatt, men i gengäld får företagaren inte göra större avdrag i sin momsdeklaration än för det belopp som denne har betalat. Det innebär vidare att statsverket inte gör någon förlust om momsen vid importtillfället beräknas på ett för lågt beskattningsvärde. Enligt utskottets majoritet skall tulltillägg påföras i den mån felaktig tulldeklaration ger upphov till för lågt debiterad 37 mervärdeskatt. Herr talman! Jag finner det orimligt att man påför någon ett tulltillägg då 11 december 1985 det inte uppstår något skattebortfall för statsverket. En sådan lagstiftning skapar inte förtroende för den lagstiftande församlingen, dvs. Sveriges riksdag. Respekten för en sådan lagstiftning naggas också i kanten av följande skäl. Någon länsstyrelse har i samband med förslag om förenklingar inom beskattningsområdet framfört synpunkter på att momsen på importvaror skall tas bort när importören är redovisningsskyldig till mervärdeskatt. Liknande tankegångar har varit föremål för diskussion inom den sittande mervärdeskatteutredningen. Vid den praktiska tillämpningen av gällande bestämmelser har det förekommit, och jag tror att det förekommer fortfarande, att tullmyndigheten inte alltid rättar en felaktigt påförd mervärdeskatt. Detta gör man med motiveringen att skatten är avdragsgill vid redovisningen till mervärdeskatt. Den ena dagen kan således en felaktig debitering från tullmyndighetens sida hanteras med en uppmaning att reglering kan ske i momsdeklarationen. Den andra dagen, när den tullskyldige gjort fel, krävs vederbörande på ett 20-procentigt tulltillägg — om denna lagstiftning införs. Herr talman! Jag frågar mig: Var finns logiken i ett sådant handlingssätt? Jag vädjar till de partier som företräder utskottsmajoriteten att ta ert förnuft till fånga. Driv inte igenom en lagstiftning som större delen av svenska folket torde uppfatta som rättsvidrig, i vart fall till den del som den avser tulltillägg vid felaktigt redovisad mervärdeskatt. Man bestraffas ju för en åtgärd som inte innebär något skattebortfall för staten. Jag poängterar än en gång att 92 90 av tullverkets uppbörd utgör mervärdeskatt. Det är endast 8 Jo av uppbörden som berör tull och andra avgifter. Herr talman! Jag får med detta yrka bifall till reservationerna, som i första hand innebär avslag på propositionen och i andra hand innebär att tulltillägg inte skall beräknas på felaktigt redovisad mervärdeskatt.

Herr talman! Folkpartiet instämmer i regeringens bedömning att uppgiftslämnandet till tullmyndigheterna tjänar viktiga ändamål, t.ex. att fastställa tullar och avgifter, liksom att det är väsentligt att dessa uppgifter är så korrekta som möjligt. När nu regeringen i sin proposition nr 41 lägger fram ett förslag om tulltillägg på 20 90 anser vi i folkpartiet oss emellertid inte kunna tillstyrka detta förslag. Det är främst av två skäl vi säger nej. Det handlar om dels när ett fel föreligger i en tulldeklaration, dels att tulltaxenummer skall anses som uppgift i sak och ej som yrkande. Båda dessa förhållanden skall kunna ge upphov till tulltillägg. När det gäller den sistnämnda invändningen om tulltaxenummer, har utskottet här i sin skrivning gått oss motionärer till mötes i så måtto att uppenbara felräkningar eller felskrivningar inte skall föranleda tulltillägg. Enligt vår uppfattning finns det här stor risk för skönsmässig bedömning, vilket talar mot att tillämpningen skall läggas på en administrativ myndighet. I propositionen kan man ej utläsa hur stor omfattningen är av felaktiga tulldeklarationer, ej heller vilken typ av felaktigheter det handlar om. Dock kan man i propositionen läsa att den upplysningsverksamhet i syfte — Prot. 1985/86:49 att ge kunskaper i stort och den vägledning som tullverket bedrivit, medfört — 11 december 1985 att näringslivets kunskaper i tullfrågor numera är goda. Vidare säger Za oo HN statsrådet att vad avser det s.k. samlastningsgodset — dvs. gods på en lastbil till olika mottagare — har bristerna minskat påtagligt. Ökade kontrollmöjligheter, bättre information och utbildning kan kanske vara en väl så god väg att gå, vilket för övrigt några remissyttranden givit till känna. Det jag nu sagt styrker vad vi reservanter framhållit i vårt yrkande, nämligen att en genomgripande undersökning eller samråd med berörda parter bör ske innan ett så långtgående förslag genomförs. Vad beträffar tulltillägg även vad avser mervärdeskatt, har vi från folkpartiet i vår motion pekat på detta som en ytterligare invändning vi kunnat rikta mot förslaget. Vi ansluter oss här till de synpunkter som framförs i motion nr 121 och i reservationen, till vilken jag således yrkar bifall. Som vi anför i vår motion nr 120, delar vi inte regeringens uppfattning att det nu föreslagna administrativa sanktionssystemet på tullområdet till alla delar kan jämföras med det system som tillämpas vid deklaration till skattemyndigheterna. Sålunda lämnas t.ex. samtidigt med tulldeklarationen även faktura eller motsvarande handling som styrker uppgiften i deklarationen. Om deklarationen baseras på falska fakturor bör ju varusmugglingslagen tillämpas. Denna vår uppfattning styrks även av att regeringen är medveten om att det i vissa fall kan vara svårt att lämna riktiga uppgifter i tulldeklarationen. Man säger att sanktionsavgifter ej skall påföras vid, som det heter, ursäktliga fel. Att, ofta under tidspress och med osäkerhet om tulltaxenummer osv., lämna en tulldeklaration som i många fall kan vara svår att klara av, t.o.m. för expertis, kan enligt min mening inte vara jämförbart med att avge en deklaration till skattemyndigheterna. Herr talman! I nuvarande läge kan jag således inte anse att riksdagen fått tillräckligt underlag för att i dag kunna bifalla denna proposition, och jag yrkar därför än en gång bifall till reservationerna nr 1 och 2.

Herr talman! Antalet tulldeklarationer är numera stort, mer än 2 miljoner per år. Enligt utskottsmajoritetens mening står det klart att dessa deklarationer med tillhörande handlingar i alltför stor utsträckning är behäftade med fel och brister. Tullverket har bekymmer med många felaktiga deklarationer, vilket medför stor arbetsbelastning och försämrade kontrollmöjligheter. Herr talman! Enligt vår uppfattning är det av vikt att en del av de betydande resurser som tullverket för närvarande måste lägga ned på deklarationsgranskningen kan frigöras för kontroller av annat slag och för bekämpandet av allvarliga brott. I propositionen föreslås att en administrativ sanktion, tulltillägg, på 20 Io av undandragen tull, skatt eller införselavgift införs på tullområdet enligt mönstret för de skatteoch avgiftstillägg som tillämpas på den inrikes beskattningens område. Sanktionen riktar sig mot vissa brister vid fullgörandet av anmälningsoch uppgiftsskyldigheten i tullbehandlingen av den 39 Utskottsmajoriteten instämmer i departementschefens bedömning att det straffrättsliga sanktionssystemet inte är till fyllest för att vi skall komma till rätta med problemen. Även på tullområdet behövs, enligt vår mening, en särskild sanktion mot oriktigheter som i dag av olika skäl inte föranleder åtal eller andra påföljder. Liksom på beskattningsområdet i övrigt bör man också kunna befria rättegångsväsendet från onödigt tidskrävande och kostsamma ingripanden på tullområdet mot många inte alltför allvarliga överträdelser, som i dag måste handläggas som brottmål. Samtidigt bör framhållas att en sanktion i form av tulltillägg givetvis inte bör riktas mot den som vinnlagt sig om att lämna korrekta redovisningar. Även då kan givetvis fel förekomma. Exempelvis kan det ibland vara svårt att ange rätt tulltaxenummer. I enlighet med vad som gäller i fråga om skattetilläggen skall givetvis uppenbara felräkningar eller felskrivningar som framgår av deklarationen med tillhörande handlingar inte föranleda tulltilllägg. Vidare bör reglerna om eftergift av tulltillägg förstås så, att den som vinnlagt sig om att fullgöra deklarationsskyldigheten på ett tillfredsställande sätt regelmässigt inte skall behöva bli utsatt för någon form av bestraffning om deklarationen trots allt blivit felaktig. Felaktigheten torde då i allmänhet kunna bedömas som ursäktlig. Utskottet vill också peka på att den som är medveten om att han inte redan från början genast kan lämna en fullständig redovisning kan få lämna en preliminär deklaration. Enligt utskottets uppfattning bör det åtminstone i viss utsträckning också kunna godtas att den som är osäker på någon punkt anger detta i deklarationen för att senare komma in med kompletteringar. Även i övrigt finns möjligheter att i efterhand inkomma med kompletteringar och rättelser. Yrkanden som framställs öppet i deklarationen skall inte medföra tulltillägg, även om yrkandet är oriktigt. Lämnade uppgifter om en varas tulltaxenummer måste dock anses innefatta en uppgift om varans beskaffenhet och är alltså regelmässigt att hänföra till en uppgift i sak. Samtidigt bör framhållas att den som exempelvis är osäker beträffande klassificeringen av en enstaka vara bör kunna undgå tulltillägg genom att ange detta tillsammans med en tillräcklig beskrivning av varan, även om tullen sedan bedömer klassificeringsfrågan annorlunda. Det normala tillvägagångssättet i sådana fall bör emellertid — som anförs i propositionen — vara att deklaranten först inhämtar upplysningar från tullverket, eventuellt i form av förhandsbesked. Som jag redan sagt överensstämmer de föreslagna reglerna om tulltillägg med vad som redan gäller för skattetilläggen. Förslaget inskärper vikten av en noggrann redovisning och bör skapa förutsättningar för ett mer effektivt utnyttjande av resurserna inom tullen och rättegångsförfarandet. Sanktionen bör i enlighet med propositionen omfatta samtliga tullar, skatter och införselavgifter som skall tas ut av tullverket i samband med import — således även mervärdeskatten. Jag vill påminna reservanterna om att skattetillägg utgår på den inrikes beskattningen, oavsett om momsen är avdragsgill hos köparen eller ej. Dessutom bör alla importörer behandlas lika. På en stor del av importen = Prot. 1985/86:49 utgår inte tull utan bara moms. Motsvarande del av deklarationerna skulle 11 december 1985 alltså falla utanför bestämmelserna om tulltillägg ifall momsen undantogs. RR ot Det är givetvis lika viktigt att dessa deklarationer är riktiga som att de andra är det. För importörerna skulle det verka orättvist om den som slarvat med en deklaration av tullbelagda varor påförs tulltillägg, medan andra, som gjort grova fel, slipper betala tulltillägg. Dessutom skulle sanktionen mot slarv i alltför hög grad ställas i relation till varierande tullsatser. Tullverkets uppbörd av mervärdeskatt uppgår till ett avsevärt belopp, uppskattningsvis ca 50 miljarder kronor för budgetåret 1985/86. Denna skatt utgör också huvuddelen av tullverkets totala uppbörd.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

Herr talman! Sverre Palm tog upp de problem generaltullstyrelsen har pekat på när det gäller felaktigheter i deklarationerna. Som jag sade i mitt inledningsanförande finns det inte något underlag som visar vilka fel som har förekommit eller hur många de är. Däremot finns en undersökning som ASG har gjort. ASG har 25 96 av den totala förtullningen. Undersökningen, som omfattade en vecka, visade på 2 9o feli deklarationsförfarandet. Det talar för att man inte av det skälet skall införa bestämmelsen om tulltillägg. Jag fick inte något svar på min fråga om vad utskottet egentligen menar med skrivningen att tulltillägg inte skall påföras när någon vinnlägger sig om att lämna en god redovisning. De som skall fatta beslut kommer att få oerhört stora besvär att avgöra vilka som skall undantas på den grunden, och det kommer att bli en olikformighet i hanteringen av bestämmelserna. Sverre Palm tog upp frågan om mervärdesskatt och sade att man kan påföra skattetillägg även när fel uppstått på så vis att momsen skulle vara avdragsgill hos annan som är skyldig att betala moms. Det förekommer naturligtvis, men mycket sällan, skulle jag vilja göra gällande. Oftast sker inga rättelser. I varje fall påpekas de bara tyst i revisionspromemorior eller andra promemorior och förs inte ut i form av beslut. När man tar in skatt med ena handen och betalar ut med den andra blir det en kostnadsfördyring och en resurshantering som är oekonomisk. Jag vill citera ett uttalande från riksskatteverket, som har samma inställning som många länsstyrelser i den här frågan: ”För redan gjorda transaktioner koncentreras intresset helt på exportbolagens mervärdeskatteredovisningar. Transaktioner mellan leverantörer och exportbolagen får av tidsskäl i de flesta fall lämnas därhän.

Herr talman! Utskottet och Sverre Palm talar om att betydande resurser skall överföras från deklarationsgranskningen till kontroll av annat slag och för bekämpande av mera allvarliga brott. Det ställer vi i och för sig upp på. Men senare i samma betänkande anges möjligheterna för deklaranten att lämna en preliminär deklaration om man inte från början kan lämna en fullständig redovisning. Vidare säger man att den som är osäker i något hänseende kan komma in med kompletteringar i efterhand. Det är naturligtvis bra, men min fråga blir osökt denna: Måste det inte också innebära merarbete för tullpersonalen att först få en preliminär deklaration och sedan en komplettering, som i sin tur skall granskas på nytt? Utskottet anför också att vid beskrivning av varan bör deklaranten, om han är osäker på klassificeringen, först inhämta ett förhandsbesked hos tullverket. Det kan inte, som jag ser det, i högre grad nedbringa onödigt merarbete för tullpersonalen, vilket enligt propositionen var en av avsikterna med förslaget om tulltillägg. Vi vill båda komma åt dem som av grov oaktsamhet eller i ond tro lämnar felaktiga uppgifter. Men de som av misstag eller okunnighet råkat skriva fel på tulldeklarationen eller lämnat fel tulltaxenummer skall inte påföras skattetillägg. Här framgår skillnaden i bedömning mellan regeringens proposition och reservanternas skrivning, nämligen regeringens tro på straffavgifter och vår uppfattning att risken för skönsmässiga bedömningar är stor. Vår tro på upplysning och vägledning för alla dem som vinnlägger sig om att lämna korrekta redovisningar står mot socialdemokraternas tro på straff. Vi vill komma åt dem som medvetet lämnar oriktiga uppgifter i syfte att undanhålla tull och andra avgifter, och förordar därför, som jag tidigare sade, det samrådsförfarande som vi föreslagit.
Herr talman! Jag vill till Karl-Gösta Svenson och Leif Olsson säga: Det är inte märkvärdigare med eftergift av tulltillägg än det är med eftergift av skattetillägg. I den här refererade undersökningen som ASG gjort och som åberopas både i moderaternas motion och i reservationen anges att felfrekvensen är under2 90. Detta överensstämmer inte med den verklighet vi upplever i dag. Vid Industriförbundets uppvaktning talade man om en undersökning som speditionsbranschen hade gjort avseende 1976 och 1985. Den uppgav en felfrekvens på 2-5 96, så under 2 Yo är helt felaktigt. Herr talman! Jag har så sent som i dag haft kontakt med tullpersonalen i Svinesund i mitt hemlän och frågat om felfrekvensen där. Beträffande importanmälan vid direktimport har man i Karlstads tulldistrikt en felfrekvens på 20-22 90. För de hemtagna sändningarna är felfrekvensen 8-10 90. Personalen säger att riksgenomsnittet troligen ligger något högre. Så till momsen. Man kan givetvis diskutera varför momsen skall utgå i ett tidigare led än vid försäljningen till konsument. Det är flera skäl som lett fram till detta, bl.a. kontrollsynpunkten. Men den diskussionen hör väl inte hemma här. Momsreglerna är som de är, och det åligger tullen att upprätthålla dem. Slarv med deklarationer orsakar alltför mycket merarbete för tullen, och för att komma till rätta med detta behövs en enkel och kraftfull sanktion. Undantas momsen skulle syftet till stora delar förfelas, inte bara på grund av att en stor del av deklarationerna inte skulle träffas av tulltillägg. Sanktionen för övriga slarviga deklarationer blir också väsentligt lägre och alltför låg i förhållande till importvärdet.

Herr talman! Det finns tydligen olika uppfattningar om felfrekvensen. Vi har den utredning jag redovisade, och Sverre Palm hänvisade till ytterligare en utredning från Industriförbundet. Dessutom har han fått ytterligare upplysningar från en tullstation i dag. Allt detta tyder på att innan vi bestämmer oss för införandet av en sanktion inom tullområdet i form av tulltillägg borde en ordentlig utredning och analys ske om vilka fel och brister som verkligen förekommer, eftersom det finns så olika uppfattningar om det. Som jag också nämnde i mitt inledningsanförande höjs nu röster om att varusmugglingslagen skall omarbetas eller i varje fall ses över. Ett visst samarbete skulle kunna bedrivas i dessa sammanhang. Jag delar Leif Olssons uppfattning att om deklaranten — som Sverre Palm säger — kan lämna preliminär deklaration och begära ytterligare utredning innan han lämnar en slutlig deklaration, så innebär det ökat arbete inom tulladministrationen. Man får inte genom att införa tulltillägg den resursvinst man är ute efter, dvs. ett bättre deklarationsunderlag. När det gäller mervärdeskatten är det en uppenbar skillnad att påföra tulltillägg när uteblivet skatteuttag inte innebär något skattebortfall för staten. Vi moderater tycker att det är stötande att på det viset ta ut avgift när någon av misstag lämnat en felaktig deklaration. Och det är mycket lätt att göra sådana misstag. Tulldeklarationerna är svåra att upprätta. De är omfattande och krävande och skall göras under tidspress. Det ställer stora krav på deklaranterna. Jag vädjar därför ånyo till socialdemokraterna att inte besluta om tulltillägg, i varje fall inte när det gäller medvärdeskatt. Sverre Palm hänvisar till den stora andel som mervärdeskatten har av tullens verksamhet. Det tyder på att propositionen helt bör avslås.

Herr talman! Att det över huvud taget blir någon debatt kring skatteutskottets betänkande 1985/86:9, som ju huvudsakligen handlar om schablonavdrag för egenavgifter i inkomstslaget tjänst, beror på vårt långsamma utredningsväsende. Debatten kommer att gälla den s.k. tvåårsregeln som ger byggnadsoch anläggningsarbetare, men inga andra yrkesgrupper, avdragsrätt för ökade levnadskostnader även efter de två första åren, om de haft sin arbetsplats utanför den vanliga verksamhetsorten. I propositionen föreslås nu för tredje gången en förlängning av dessa regler, denna gång med ytterligare ett år till 1987 års taxering. Skälet härtill är att traktamentsbeskattningssakkunniga som numera kallar sig förmånsbeskattningskommittén — och därmed sparat in sex bokstäver i sitt krångliga namn — ännu inte avslutat sitt arbete. I själva sakfrågan finns det enligt vår uppfattning ingen som helst anledning att diskriminera andra yrkesgrupper än byggnadsoch anläggningsarbetare, och jag skulle vilja fråga utskottets talesman Anita Johansson varför man ensidigt vill gynna denna yrkesgrupp. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Folkpartiet ställer sig bakom förslaget i proposition 1985/86:45 om att en avdragsrätt för egenavgifter skall införas redan vid taxeringen för beskattningsåret i fråga när det gäller skattskyldiga som har inkomst av tjänst. Förslaget innebär en ökad rättvisa mellan inkomsttagare av skilda kategorier. Likaså anser vi att höjningarna av de lägsta beloppen för skatteplikt för räntor samt förmögenhetsskatt som föreslås i propositionen är välmotiverade. Däremot tycker vi att det är beklagligt att regeringen inte velat inta en lika rättvis attityd då det gäller rätten till avdrag för ökade levnadsomkostnader vid arbete utanför bostadsorten. Här vidhåller regeringen — och tyvärr också skatteutskottets socialistiska majoritet — att avdragsrätt efter två år endast skall tillkomma skattskyldiga vilka arbetar inom byggnadsoch anläggningsbranschen. Detta innebär en diskriminering och olikformig behandling vid taxeringen av andra grupper av skattskyldiga som är oacceptabel för oss inom folkpartiet. Lagen medger uttryckligen avdrag under längre tid än två år endast vid arbete inom byggnadsoch anläggningsbranschen. Redan när riksdagen förra gången behandlade frågan gav jag exempel på arbetstagarkategorier som därigenom kommer att utestängas från den förlängda avdragsrätten, trots att denna uppenbarligen är lika nödvändig för dem och för tillkomsten och driften av anläggningar av skilda slag. Jag nämnde bl.a. personal inom databranschen, sådana som sysslar med utbildning av personal när anläggningar är färdigställda m.fl. Vid det tillfället tolkade jag utskottsmajoritetens ointresse för en rättvis lösning så, att man åberopade det förhållandet att lagen endast skulle tillämpas t.o.m. 1986 års taxering. Därefter skulle slutgiltigt ställningstagande kunna ske med anledning av traktamentssakkunnigas utredningsförslag. I dag kan vi konstatera att det är fråga om att på nytt förlänga detta orättvisa förhållande ytterligare ett år. Mängder av skattskyldiga kommer = Prot. 1985/86:49 således att hamna i dispyter med skattemyndigheterna om karaktären av sitt — 11 december 1985 arbete. Arbetstagare som arbetar under samma betingelser och för samma dj ooo om mål kommer att behandlas olika endast därför att de utför olika arbetsuppgifter — dock på samma arbetsplats. Fru talman! Denna orättvisa bör undanröjas. Kammaren har i dag möjlighet att göra detta genom att rösta för reservationen, till vilken jag härmed yrkar bifall.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 9 behandlas regeringens förslag om rätt till schablonavdrag för egenavgifter i inkomstslaget tjänst, om beskattning av andelar i vissa samfälligheters inkomster och förmögenheter och om förlängning av viss provisorisk lagstiftning rörande rätten till avdrag för ökade levnadskostnader vid arbete inom byggnadsoch anläggningsbranschen. Utskottet har när det gäller de två första frågorna varit enigt och tillstyrkt propositionen. Däremot har i fråga om förlängningen av den provisoriska lagstiftningen rörande rätten till avdrag för ökade levnadskostnader vid arbete inom byggnadsoch anläggningsbranschen de ickesocialistiska partierna ansett att den förlängning av den s.k. tvåårsregeln som förslaget innebär bör omfatta alla yrkeskategorier. Skall vi ha en sådan här särlagsstiftning kan det inte vara riktigt och rättvist att begränsa den till två särskilda yrkesgrupper. Skattelagstiftningen kritiseras ofta för att vara krånglig och svårtolkad, och än mer oförståelig måste den te sig för allmänheten, om man som majoriteten nu föreslår fasthåller vid en särlagstiftning som ger vissa grupper en betydande fördel. Jag har svårt att förstå socialdemokraternas och vpk:s inställning i denna fråga. När vi 1983 behandlade ärendet hänvisade man till att frågan var föremål för utredning, och i avvaktan på utredningens betänkande skulle vi anta ett förslag till provisorium, att gälla vid 1984 och 1985 års taxeringar. Förra året beslöt riksdagen att förlänga detta provisorium, så att det skulle gälla också vid 1986 års taxering. Nu föreslås ytterligare en förlängning, även denna gång med ett år. Enligt min uppfattning kan vi inte fortsätta att ha en lag — även om den är provisorisk — som är så orättvis. Skattelagstiftningens främsta mål är och måste vara att skapa rättvisa och likvärdiga skatteregler gällande för alla. Vi har därför, som jag antydde inledningsvis, i en reservation yrkat på en utvidgning av tvåårsregeln till att gälla alla yrkeskategorier. Fru talman! Med vad jag anfört yrkar jag bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande samt i övrigt bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag tänker i mitt anförande beröra den del av propositionen som det här senast talats om. Frågan om avdrag för ökade levnadskostnader för arbete inom byggnadsoch anläggningsbranschen verkar ha blivit något av en följetong i riksdagen. Följetong sägs betyda roman eller liknande som införs i avsnitt i tidningar eller tidskrifter. En följetong kan i och för sig vara en nog så trevlig läsning, 45 men då fordras det att de olika avsnitten innehåller nya och intressanta saker, och dessutom tycker jag att varje avsnitt bör avslutas med en ”knorr”. Knorren skall locka till läsning av nästa avsnitt. Den borgerliga reservation som avgivits i den här frågan påminner enligt min mening om en följetong som inte innehåller någonting nytt för en läsare, och dessutom saknar den knorr. I december 1983 beslutade riksdagen att skattskyldiga som vid arbete inom byggnadsoch anläggningsbranschen fortlöpande haft sin arbetsplats förlagd till en och samma ort utanför den vanliga verksamhetsorten under längre tid än två år skulle vara berättigade till avdrag för ökade levnadsomkostnader enligt likartade principer. Mot bakgrund av att förmånsskattekommitténs betänkande ännu inte behandlats beslöt vi att reglerna skulle gälla för 1984-1985 års taxeringar. Lagstiftningen förlängdes av riksdagen förra hösten att gälla 1986 års taxering. Tre motioner har väckts med anledning av propositionen, och en gemensam reservation har avgivits av de tre borgerliga partierna. Reservanterna godtar, fru talman, en förlängning av lagstiftningen men anser att denna skall gälla utan begränsning till byggnadsoch anläggningsarbetare. Yrkanden av samma innehåll prövades 1983 och 1984 av kammaren. Vi inom utskottsmajoriteten är helt eniga om att det saknas anledning att nu utvidga lagstiftningen till andra grupper än de nyss nämnda, detta bl.a. på grund av risk för missbruk. Vi vidhåller uppfattningen att man inte skall utvidga denna provisoriska lagstiftning. Fru talman! Det är inom byggnadsoch anläggningsbranschen som anställningsförhållandena och arbetsbetingelserna är sådana att det finns anledning att göra avsteg från vad som vanligen tillämpas i fråga om avdrag för ökade levnadskostnader vid arbete utom bostadsorten.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 Jag tycker att de borgerliga ändå skulle kunna erkänna att det är en väsentlig skillnad mellan olika yrkesgrupper. Om en arbetare väljer att ta anställning på en fast arbetsplats och inte flyttar hela tiden, även om arbetsplatsen ligger långt bort, är det väl helt klart fråga om frivillighet. Men inom just byggnadsoch anläggningsbranschen tvingas man ju till att byta arbetsplats. Det är därför som utskottsmajoriteten vill förlänga lagen.

Fru talman! Anita Johansson ironiserade över att det här har blivit en följetong med reservationer varje år från oppositionens sida. Ja, det har blivit en följetong, därför att propositionerna har varit en följetong. Uppenbarligen är man på regeringssidan osäker, eftersom man bara förlänger lagen ett år i taget och väntar på vad traktamentsbeskattningskommittén skall komma fram till. Nu sade Anita Johansson att man vill begränsa lagen till byggnadsoch anläggningsarbetare, därför att man är rädd för missbruk. Vem kommer att göra sig skyldig till missbruk, Anita Johansson? Gäller det dataoperatörer som arbetar i Forsmark men som bor i Helsingfors, är det rörläggare som bor i Enköping men som arbetar i Helsingfors, eller är det en butiksanställd som bor i Alingsås men som arbetar i Göteborg utan att kunna få bostad där? Vilka kategorier anser Anita Johansson kommer att missbruka en lagstiftning som omfattar alla anställda och inte bara byggnadsoch anläggningsarbetare? Jag tycker att Anita Johansson är skyldig alla dessa arbetskategorier ett svar på denna fråga.

Fru talman! Då det gäller arbete på en fast arbetsplats, Anita Johansson, är vi överens. Då skall självfallet inte några avdrag för ökade levnadskostnader medges. Men nu rör det sig inte om den saken. Jag skall inte upprepa Knut Wachtmeisters exempel. Eftersom kärnkraftsanläggningar var ett exempel på anläggningar med en lång byggtid, som kan motivera en förlängning när det gäller rätten till uppdrag, tog jag upp detta i den förra debatten. Jag framhöll att det finns personal som arbetar med installation av datoranläggningar och som fortsätter med utbildning efter det att anläggningarna är färdiga. Därför hamnar vederbörande ofelbart i dispyter med skattemyndigheterna om hur resekostnaderna skall betalas. Dessa arbetare kan inte sägas ha någon fast arbetsplats, utan när uppgifterna är klara har de lika stort behov av att flytta till en ny arbetsplats som en byggnadseller anläggningsarbetare. Det blir ju en följetong, eftersom det läggs fram en proposition. År efter år har det blivit en förlängning, vilket måste tyda på att regeringen inte tycker att lagen är speciellt bra. I annat fall skulle man naturligtvis kunna lägga fram ett förslag som gäller för all framtid. Det är ju inte svårare för regeringen att upphäva en lag än att förlänga den år efter år.
Fru talman! Anita Johansson talade om följetong, men är det något som skall betecknas som följetong är det väl regeringens sätt att år efter år återkomma med förslag om förlängning. Följetongen fortsätter, eftersom Anita Johansson endast upprepar vad majoriteten i utskottet tidigare har sagt. När beslutet fattades första gången var det fråga om ett provisorium. Vi reagerade redan då, men när det fortsätter är det ännu mer upprörande. Varför kommer det inget förslag? Beräknade man att förslaget skulle vara färdigt för tillämpning redan för ett år sedan? Fortfarande saknar vi ett förslag från regeringen om hur det skall bli i framtiden. Anita Johansson talade om missbruk. Jag vill bara fråga om det inte är en större brist att de nuvarande bestämmelserna innebär en icke obetydlig orättvisa mot många? Det är väl ändå viktigast att man utformar skattesystemet så, att alla inkomsttagare behandlas lika.
Fru talman! Låt oss här i kammaren göra klart att det är främst inom byggnadsoch anläggningsbranschen som man tvingas byta arbetsplats. Därför säger utskottsmajoriteten ja till förlängningen. Alla väntar vi på att förmånsbeskattningskommitténs utredning skall bli klar. Utskottsmajoriteten anser därför att det inte finns någon anledning att nu utvidga lagstiftningen.

Fru talman! Nu gjorde Anita Johansson ett inlägg, som innebär ett medgivande, nämligen att det är en orättvis lag som drabbar andra grupper. Hon sade att lagen är motiverad främst med tanke på byggnadsoch anläggningsbranschen. Detta innebär som sagt ett erkännande av att det rör sig om en orättvis lagstiftning, som diskriminerar vissa inkomsttagare. Somliga arbetar på samma arbetsplats och för samma mål men behandlas olika. Vissa arbetare råkar ut för en följetong, och för deras del blir det då fråga om en följetong i förhållande till taxeringsmyndigheterna.
Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Anita Johansson klart framhöll att det också rör sig om andra än dem som arbetar inom byggnadsoch anläggningsbranschen. Hon sade nämligen att det är främst de som arbetar inom byggnadsoch anläggningsbranschen som berörs. Här erkänns alltså att det är fråga om en orättvisa mot andra grupper. Jag konstaterar bara att utskottsmajoriteten inte är beredd att eliminera den orättvisan.

Fru talman! Generalklausulen mot skatteflykt tillkom för fem år sedan i en tid då en mycket stor del av debatten rörde sig kring skatteundandragande. Intresset för att stävja detta omfattande ofog var den gången starkare än önskan och kanske också behovet att värna om den personliga integriteten. Detta är mycket kortfattat en bakgrund till varför regeringen Fälldin framlade propositionen i fråga. När socialdemokraterna återkom till makten 1982 skärptes generalklausulen. Det tidigare huvudvillkoret att tillämpningen av klausulen var beroende av att den skattskyldige hade gått en omväg i sitt handlande som kunde betraktas som onormalt, ändrades så till vida att det s.k. omvägsrekvisitet — Prot. 1985/86:49 avskaffades. Efter denna ändring begränsas skattemyndigheternas prövning — 11 december 1985 huvudsakligen till att avse den skattskyldiges avsikt med ett visst förfarande. Z— AA Om denna avsikt varit att vinna fördelar vid beskattningen blir klausulen tillämplig om förfarandet kan anses stå i strid med vad lagstiftningen förutsatt eller menat. Denna skärpning ökade osäkerheten och den bristande likformigheten, och från moderat håll motsatte vi oss tveklöst denna skärpning. När nu regeringen lägger fram en proposition om en tre års fortsatt giltighet av den tidigare tidsbegränsade generalklausulen, har så många omständigheter inträffat att ett avskaffande av lagen ter sig mer motiverat än tidigare. Hotet mot integriteten har nu en betydligt större aktualitet både än för fem år sedan och än för två och ett halvt år sedan, då lagen skärptes. Det som inträffat är, som alla vet, att kontrollapparaten mot den enskilde väsentligt byggts ut, och vi har också mycket riktigt denna höst fått en allt intensivare debatt om den enskildes bristande möjlighet att kunna hävda sig mot myndigheten. Generalklausulen gör det ännu svårare för den enskilde skattebetalaren att klara sig, eftersom han eller hon inte ens genom att läsa lagen kan få helt klart för sig vad som är tillåtet resp. förbjudet. Domstolarna kan nämligen tolka lagstiftningen på ett helt annat sätt med stöd av generalklausulen. Kampen mot fogdeväldet, som en högt uppsatt företrädare för regeringspartiet häromdagen gjorde sig till tolk för, underlättas sannerligen inte om riksdagen nu förlänger generalklausulen med ytterligare tre år. Den rent praktiska sidan av saken talar också för att generalklausulen bör avskaffas. Regeringsrätten, som är högsta instans i skattefrågor, har haft att behandla en lång rad fall där riksskatteverkets rättsnämnd hävdat att generalklausulen varit tillämplig och skatteflykt sålunda förelegat. Endast i två säger två fall har regeringsrätten ansett att klausulen varit tillämplig. Fullt logiskt har flera skattejurister ansett att generalklausulen är ganska meningslös när det gäller att komma åt skatteflykt. Jag delar den uppfattningen och yrkar bifall till reservation 1. Det är mycket glädjande att vi moderater denna gång fått stöd i reservationen av både folkpartiet och centerpartiet. I reservation 2 har vi tillsammans med folkpartiet yrkat på att regeringen, om vårt krav på generalklausulens avskaffande inte bifalls av riksdagen, återkommer till riksdagen med ett förslag om en omvänd generalklausul. Inte minst den gångna hösten har visat att det behövs en sådan omvänd klausul för att bättre kunna tillvarata den enskilde skattebetalarens intresse. Vi är medvetna om svårigheterna kring en sådan lagstiftning och har därför begränsat vårt yrkande till att begära ett förslag från regeringen i frågan. Med det sagda, fru talman yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Hösten 1980 beslöt riksdagen att införa en generalklausul mot skatteflykt. Det är självklart att en lagstiftning av det slaget föranledde stor betänksamhet och att den föregicks av en omfattande debatt. Klausulen 49 gjordes också tillämplig på en bestämd typ av förfarande som förhållandevis klart kunde avgränsas — det vi brukar kalla för kringgåendeförfarande. Vidare innebar beslutet att lagen skulle gälla endast en femårsperiod och att en utvärdering från rättssäkerhetssynpunkt skulle ske mot slutet av perioden. Det är egentligen där vi befinner oss i dag. Under resans gång har generalklausulen ändrats av den socialistiska riksdagsmajoriteten. Förändringarna innebär bl.a. att begränsningen till en viss typ av transaktioner har tagits bort, att kraven på att en transaktion skall anses innebära skatteflykt har sänkts och att kravet på att det skulle kunna visas att skatteeffekten verkligen strider mot någon angiven avsikt från lagstiftarens sida har minskat. Alla dessa steg har tagits utan att saken tillförts något nytt som underlag för bedömningen. Varje form av generalklausul i lagstiftningen innebär givetvis att osäkerheten ökar om vad som kan komma att gälla i konkreta fall. Med den lagändring som beslöts 1983 ökade osäkerheten kraftigt, och folkpartiet motsatte sig med skärpa den föreslagna lagändringen. I februari 1985 erhöll justitiekanslern ett uppdrag att utvärdera generalklausulen från rättssäkerhetssynpunkt. Av utvärderingen framgår att generalklausulen både i sin ursprungliga och nuvarande lydelse kommit att tillämpas sparsamt och med stor försiktighet. Lagen hart.ex. inte i någon av de tillgängliga länsrättsdomarna ansetts vara tillämplig. JK säger: ”Lagen om skatteflykt synes såvitt inkomna domar utvisar ha spelat en mycket obetydlig roll vid de årliga taxeringarna.” Bara i 17 av 106 förhandsbeskedsärenden har lagen om skatteflykt ansetts vara tillämplig av riksskatteverkets nämnd för rättsärenden. Dessa ärenden finns i stort sett i två grupper. En grupp rör ärenden där ena maken säljer egendom till den andra maken för underpris och därigenom skaffar sig en realisationsförlust, som sedan kvittas mot annan realisationsvinst. En annan grupp av ärenden rör räntefria lån till barn. I dessa fall finns emellertid annan lagstiftning att tillgå. I den mån dessa typer av avtal är skentransaktioner med enda syfte att minska skatten brukar sådana arrangemang underkännas av skattedomstolarna redan inom ramen för de normala skattelagarna. Av de här fallen drar vi slutsatsen att lagen om skatteflykt i stort sett visat sig svår att tillämpa och haft små effekter. Det kan naturligtvis förhålla sig så att möjligheten att få förhandsbesked samt blotta existensen av lagen har haft en avskräckande effekt på vissa typer av transaktioner. Det ligger ändå i sakens natur att ett sådant påstående varken går att bevisa eller motbevisa. Sammantaget gör vi den bedömningen att försöksverksamheten med en generalklausul mot skatteflykt har visat att en sådan är föga verkningsfull. Den variant som nu är i kraft anser vi vara behäftad med så stora olägenheter från rättssäkerhetssynpunkt att den är oacceptabel. De restriktioner som en generalklausul måste innehålla för att vara acceptabel från rättssäkerhetssynpunkt blir så hårda att en sådan generalklausul inte får någon nämnvärd effekt. Vi anser därför att någon generalklausul ej bör finnas och yrkar avslag på propositionens förslag om förlängning. Om vårt yrkande bifalls upphör lagen automatiskt att gälla den 31 december 1985. Det förhållandet att vi nu yrkar avslag på en förlängning av lagen mot skatteflykt innebär naturligtvis inte att vi intar en annan inställning än Prot. 1985/86:49 regeringen till det mycket angelägna i att bekämpa den ekonomiska 11 december 1985 brottsligheten. Däremot är vi inte beredda att göra detta inom ramenfören GG, GA särskild rättsordning för ekonomiska brott lika litet som vi accepterar detta för annan typ av brottslighet. Centrala principer i vår rättsordning som kravet på förutsebarhet, bevisvärderingsregler, processuella tvångsmedel etc. måste i huvudsak vara desamma oavsett om en person är misstänkt för skattebrott eller annan brottslighet. Ekonomisk brottslighet och skatteflykt måste därför i huvudsak bekämpas med hjälp av de lagar som redan existerar. Jag vill, fru talman, erinra om att det redan under de icke-socialistiska regeringsåren vidtogs ett stort antal åtgärder och satsades omfattande resurser i arbetet på att beivra ekonomisk brottslighet. Det var under dessa år som polisens eko-rotlar infördes och ett antal nya polistjänster inrättades. Bland de lagändringar som gjordes i samma syfte kan nämnas lagen om näringsförbud i samband med konkurs, ändringar i konkurslagen beträffande konkursförvaltningen, regler för att rationalisera uppbördsförfarandet, regler om ställföreträdares ansvar för arbetsgivaravgifter, ändring i tullagen m.fl. En fortsättning av detta arbete framstår för oss, mot bakgrund av den ekonomiska brottslighetens omfattning, som angelägen. Vi har i andra sammanhang av dessa skäl ställt oss tveksamma till en neddragning av antalet polistjänster, som regeringen har föreslagit. Vi har förordat satsningar på utbildning av dem som är verksamma inom rättsväsendet och som arbetar med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Fru talman! Folkpartiets grunduppfattning är således helt klart den att beskattningsförfarandet bör grundas på direktlagstiftning. Lagstiftningsarbetet har här varit framgångsrikt under senare år — låt vara att vi har kunnat notera en viss eftersläpning som har medgivit skatteundandragande. Detta är dock priset för rättssäkerheten, enligt folkpartiets uppfattning. Erfarenheten från senare år visar att det går att skärpa direktlagstiftningen så att eftersläpningens betydelse reduceras. Det är emellertid majoriteten som styr, och resultatet blir därför att vi får dras med gummiparagrafer av det slag som generalklausulen utgör. Skall det vara fallet bör det finnas en motvikt till myndighetsmakten. Även om vi inte tror att lagstiftningen kan utformas exakt i enlighet med de intentioner som förs fram i motionerna 135 och 138, bör dock ett utredningsarbete komma till stånd om möjligheterna att stärka den skattskyldiges ställning. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 11 behandlas frågan om fortsatt giltighet av lagen mot skatteflykt. Denna lag har varit föremål för mycken debatt, både vid lagens införande och sedan dess. Problemet är framför allt gränsdragningen mellan den enskildes rättssäkerhet och samhällets intresse av att förhindra skatteflykt. Riksdagens beslut 1980 innebar en begränsning av lagens tillämpningsområde till sådana skatteflyktsförfaranden som innebar att den skattskyldige 51 kringgick en skattebestämmelse. För att ett förfarande skulle anses innebära att en skattebestämmelse 11 december 1985 kringgicks skulle tre förutsättningar vara uppfyllda. För det första skulle förfarandet framstå som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet. För det andra skulle det ha medfört en inte oväsentlig skatteförmån, och denna skatteförmån skulle vara det främsta skälet för förfarandet. För det tredje skulle förfarandet klart strida mot grunderna för den bestämmelse som hade kringgåtts. Med denna utformning skulle, enligt min uppfattning, den enskildes rättssäkerhet i någon mån ha skyddats. Nu genomdrev emellertid socialdemokraterna 1983 en skärpning av lagen, och därmed har den enskildes rättssäkerhet i viss utsträckning beskurits. I en centermotion till årets riksdag har vi i första hand krävt en återgång till den utformning som lagen hade 1980. Eftersom vi i utskottet inte har fått något stöd för denna linje från andra partier, har vi i en reservation anslutit oss till yrkandet om att generalklausulen skall slopas. Lagen har tillämpats i ytterst få fall, och vi ifrågasätter därför behovet av en lagstiftning som denna. Fru talman! Med vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservation 1 i skatteutskottets betänkande nr 11.

Fru talman! Lagen om skatteflykt, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 11, tillkom, vilket redan har framhållits av Knut Wachtmeister, 1980. Lagförslaget framlades av en borgerlig regering, som efter stor vånda inte längre kunde stå emot opinionstrycket då det gällde att angripa skattefusket och den ekonomiska brottsligheten. När förslaget lades fram för riksdagen hade det förflutit tre och ett halvt år sedan den borgerliga regeringen första gången aviserade en proposition i ämnet. Det kan, fru talman, finnas anledning för mig att i dag citera vad den dåvarande, numera bortgångne, ordföranden i skatteutskottet sade i den debatten: ”Det har alltså gått en avsevärd tid, under vilken fiffiga personer och deras ännu fiffigare rådgivare haft ett avsevärt spelrum för att undandra sig de skyldigheter som lagstiftarna menat att de skulle ha. Jag skall inte förebrå mina borgerliga kamrater i skatteutskottet alltför mycket för att de inte velat lyssna på de socialdemokratiska förslagen till snara åtgärder, eftersom jag tror att också de har lurats av de olika borgerliga regeringarnas upprepade löften, att det nu var bara en kort tid kvar tills en proposition skulle ligga på riksdagens bord. Budgetministern har försvarat sitt dröjsmål med att man ständigt hade problem med rättssäkerhetsfrågorna. Men när vi nu slutligen har fått ett förslag står det tämligen klart att de ständiga uppskoven måste ha haft en annan anledning. Törs man gissa att det parti som egentligen aldrig accepterat en generalklausul har utnyttjat sin styrka till att fördröja skatteflyktsklausulens genomförande så länge som det har varit möjligt? Varför vågar jag inta denna ståndpunkt? Jo, därför att den rättssäkerhetsgaranti som betyder mest och som finns med i den nu föreliggande propositionen fanns med redan i det förslag som den Walbergska gruppen utarbetade 1975.

Vi utlovade också en förändring av skatteflyktslagen efter 1982 års val. Så skedde också. I proposition 1982/83:84 föreslogs en utvidgning av skatteflyktsklausulens tillämpningsområde. Det föranledde en reservation från de borgerliga ledamöterna. Därefter har riksdagen behandlat skatteflyktslagen vid 1983 85 års riksmöten. Det är därmed, fru talman, en välkänd fråga som vi nu behandlar. Självfallet reserverar sig de borgerliga ledamöterna även i år. Det kan inte tolkas på annat sätt än att intresset för att angripa skattefusket inte är särskilt stort och äkta från de borgerliga partiernas sida. Innan jag kommenterar de borgerliga reservationerna vill jag säga några ord om proposition nr 49, som ligger till grund för utskottsbetänkandet. I propositionen föreslås att nuvarande lag mot skatteflykt förlängs till att gälla t.o.m. år 1988. Skälet till det är att den nya lagen endast varit tillämpbar under två år och att det är rimligt att även låta den nya lagen få en femårsperiod som grund för utvärdering. Nu invänder de borgerliga, som de har gjort i sina anföranden, att justitiekanslern redan gjort en utvärdering, och det är korrekt. Den utvärderingen visar enligt mitt förmenande tre saker: 1. Skatteflyktslagen har tillämpats med stor försiktighet. 2. Rättssäkerhetsintressen har inte på något sätt trätts för nära. Det vitsordades — delvis i vart fall — av Kjell Johansson. 3. Efter lagändringen 1983 är det endast förhandsbeskedsärenden som prövats. Det är — inte minst mot bakgrund av att den nya lagen endast gällt under drygt två år — rimligt att ge också den en femårsperiod innan justitiekanslern gör en utvärdering. Så till reservationerna. I reservation 1 kräver de tre borgerliga partierna tillsammans att skatteflyktsklausulen helt slopas. Skälen till detta krav är, om jag tolkar reservationen rätt, att lagen har använts alldeles för litet och att det skulle vara förenligt med betydande kostnader att administrera skatteflyktslagen. Det är helt fel. Det första konstaterandet i reservationen är korrekt, nämligen att lagen inte har kommit att tillämpas så ofta. Därmed har också kostnaderna för att administrera den varit små. De påståenden som görs är alltså felaktiga. Detta kan de borgerliga ledamöterna lätt kontrollera genom att exempelvis ta kontakt med riksskatteverket. Det är att notera, fru talman, att tidigare framförda argument i reservationer avlämnade de två senaste åren numera inte finns med. Dock har de i viss utsträckning funnits med i inledningsanförandena. I tidigare reservationer framfördes med skärpa att man från rättssäkerhetssynpunkt fann klausulen oacceptabel. Det faktum att justitiekanslern nu i sin utvärdering framhåller att rättssäkerhetsintressen inte har trätts för när har gjort att man, i varje fall i skriftlig form, har fått dra in det argumentet. Men i kammaren verkar det 53 som om det skall finnas med. Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att de borgerliga inte 11 december 1985 känner så helhjärtat för att bekämpa skattefusket. Möjligen skulle man i det sammanhanget kunna göra ett visst undantag för centerpartiet, som tidigare har accepterat klausulen men som den här gången har förenat sig med moderater och folkpartister. Det kanske viktigaste med skatteflyktsklausulen är inte det antal ärenden som har prövats. Det viktigaste med den är att den har bidragit till att förhindra skentransaktioner. Sådant syns inte i någon statistik, men det faktum att generalklausulen finns gör att vi kan förhindra många transaktioner som annars skulle ha skett. Att skatteflyktslagen har haft denna preventiva effekt tycks inte ha föresvävat de borgerliga ledamöterna — Kjell Johansson nämnde det endast i förbigående. Jag skulle vilja rekommendera att ni talar med personer i skatteförvaltningen och får deras synpunkter. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 1. Reservation 2 upptar frågan om generaldispens och omvänd generalklausul. Den reservationen har utarbetats mot bakgrund av en moderat motion. Utskottet har tidigare behandlat liknande motioner. Det skall inte förnekas att det inträffar fall där en enskild skattskyldig behandlas felaktigt. Skattelagarna är många och ibland svåra att tolka. Men att tro att problemet löses genom en s.k. omvänd generalklausul är inte särskilt realistiskt. Vad vi som politiker i stället bör göra är naturligtvis att skapa förutsättningar för att alla skattskyldiga behandlas likvärdigt i skattehänseende. Det är också vår uppgift att stödja skatteförvaltningens personal och sluta att tala om fogdevälde. Det är en utsatt yrkesgrupp som behöver allt vårt stöd i sitt arbete. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 2. Reservation 3 slutligen har avgivits av de båda folkpartisterna i utskottet. I den krävs ett tillkännagivande till regeringen om ekonomisk brottslighet. Det vore oerhört frestande att utsätta folkpartiets reservation för en semantisk analys.

Fru talman! Vi närmar oss julen och skall avsluta höstsessionen om några dagar. Hade det funnits en tävling om höstens märkligaste reservation, då hade vi i dag kunnat kora folkpartiet till klar segrare. Jag yrkar avslag på reservation 3 och bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande nr 11.

Fru talman! Egon Jacobsson påpekade, liksom jag själv gjorde i mitt 11 december 1985 inledningsanförande, att det var en borgerlig regering som införde generalklausulen för fem år sedan. Men det är självfallet inget motiv för att ha den kvar. Läget var helt annorlunda då än vad det är nu. Integriteten hotas nu på ett helt annat sätt. Kontrollsamhällets verksamhet har ökat. Vi har fått angiverilagen, vi har fått förenklad självdeklaration med tillhörande uppgiftsskyldighet och datalistor. Det har visat sig att gåvoskatt utgått även om inte någon gåva har givits, att dödsbo hotas av att gå i konkurs därför att olika skatter tagit mer än hela behållningen. En lång rad fall gör att intresset för den enskildes möjlighet att skydda sig mot myndigheten har ökat i alla led. Nu säger Egon Jacobsson att intresset för att angripa skattefusk inte finns hos de borgerliga. Det finns det visst. Men denna generalklausul har visat sig vara ett mycket dåligt instrument. Jag skall bara kort citera vad justitiekanslern har sagt om den: ”Lagen om skatteflykt synes, såvitt inkomna domar utvisar, ha spelat en mycket obetydlig roll vid de årliga taxeringarna.” Den är alltså ett inte särskilt verksamt instrument för att komma åt skatteflykt. Sedan säger Egon Jacobsson att den administrativa kostnaden är ett dåligt argument för att avskaffa generalklausulen.

Slutligen ville Egon Jacobsson försvara skattemyndigheterna och tog avstånd från dem som har talat om fogdevälde — varifrån de än kommer, som Egon Jacobsson sade. Därmed förstår jag att Egon Jacobsson har tagit avstånd från sin egen statsminister.

Fru talman! Det är ju populärt i dessa dagar att dela ut utmärkelser. Egon Jacobsson utnämnde folkpartireservationen till höstens märkligaste reservation. Skulle jag kvittera, så måste jag väl utnämna Egon Jacobsson till höstens sämste innantilläsare här i kammaren. Om Egon Jacobsson hade läst vår motion och lyssnat till mitt anförande här i kammaren hade han funnit att det huvudsakligen är i två slags ärenden som generalklausulen har använts. En grupp rör ärenden där den ene maken säljer egendom till den andra för underpris. En annan grupp ärenden rör räntefria lån till barn. Jag tror uppriktigt talat inte, Egon Jacobsson, att det är dessa människor som är de stora ekonomiska brottslingarna i Sverige och som vi skall sätta in dessa våldsamma satsningar emot. Ni vill göra sken av att det är ni som har åstadkommit dessa satsningar under er regeringstid. Nej, jag tror det är helt andra personer än de nyss nämnda som står för den ekonomiska brottsligheten i vårt land och som vi behöver sätta in åtgärder mot. Vi vidtog också sådana åtgärder under vår tid i regeringsställning. Vi föreslog att polisen skulle få eko-rotlar, dvs. rotlar med specialutbildat folk som verkligen hade den kunskap som krävs för att 55 komma åt dessa personer. Det är också den väg på vilken vi vill gå vidare. Det betyder utökad utbildning för de personer som arbetar mot ekonomisk brottslighet. Vi vill alltså inte minska resurserna, utan utöka dem för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Egon Jacobsson tillmäter lagens preventiva effekter stor betydelse. Det är ganska betecknande för socialdemokratisk filosofi. Det förhåller sig onekligen så att ju oklarare en generalklausul är, desto större blir den preventiva effekten. Ytterligheten är ju att klausulen utformas med en så kvalificerad otydlighet att varje förfarande kan ifrågasättas. Detta naturligtvis hårdragna resonemang visar ingenting annat än vad som redan har erkänts, nämligen att lagens effektivitet alltid måste inkräkta på rättssäkerheten vid den här typen av lagstiftning. Det är helt enkelt av den anledningen som vi i folkpartiet är försiktiga. Av samma skäl var vi också försiktiga när lagen en gång i tiden skulle stiftas. Att ni socialdemokrater inte är lika försiktiga oroar oss. Man kan naturligtvis ha en långtgående lagstiftning och, som det heter, tillämpa den med försiktighet. Men följden blir ändå bara att det är graden av fräckhet och förslagenhet som blir avgörande för möjligheterna till ekonomisk brottslighet. Den kategori människor som jag nyss talade om kommer i alla fall att fortsätta med ekonomisk brottslighet. Den brottslighet som man eventuellt kan förhindra är när en och annan person har planer på att sälja sin villa till hustrun för att därigenom skaffa sig en skattemässig fördel. Men det, Egon Jacobsson, kommer man åt genom direktlagstiftning.

Fru talman! Egon Jacobsson tog i sitt anförande upp frågan om den tveksamhet som den borgerliga regeringen hade visat vid tillkomsten av denna lag. Nu fanns det ett förslag till en lag om skatteflykt redan före år 1976. Om jag minns rätt var det på våren 1976 som den dåvarande socialdemokratiska regeringen aviserade en proposition på detta område. Jag tror att vi skall vara litet försiktiga med att klandra varandra. Inom socialdemokratin fanns en stor tveksamhet till lagens utformning. Det gällde ju att förena möjligheterna att komma åt skatteflykt och att bibehålla en rättssäkerhet för den enskilde. Med den utformning som lagen nu har efter socialdemokraternas ändring i den år 1983, anser jag det knappast möjligt för den enskilde att kunna tolka vad lagstiftaren har förutsatt eller menat. I reservation 1, där innehållet i lagen återges, står exempelvis att om avsikten varit att vinna fördelar vid beskattningen blir klausulen tillämplig, om förfarandet står i strid med vad lagstiftaren förutsatt eller menat. En bestämmelse av den arten är väldigt svår att tolka för den enskilde, och det är denna osäkerhet för den enskilde som har gjort att vi inte har kunnat acceptera en sådan bestämmelse. Centern har, som framgår av den motion som väckts, krävt en återgång till den utformning som lagstiftningen hade 1980. Om socialdemokraterna hade låtit den vara i fred, hade vi stått bakom den också i dag, och detta därför att vi inser att klausulen kan ha haft och har en preventiv verkan. Lagen måste emellertid vara så utformad att den inte kränker den enskildes rättssäkerhet. När vi inte har kunnat vinna gehör i utskottet för vår linje om återgång till 1980 års utformning, har vi därför ansett att = Prot. 1985/86:49 generalklausulen bör avskaffas. 11 december 1985
Fru talman! Jag tycker nog att både Knut Wachtmeisters och Kjell Johanssons argument är något bräckliga. Vad gäller rättssäkerheten tycker jag, Knut Wachtmeister och Kjell Johansson, att vi kan tillsammans läsa vad som står på s. 6 i propositionen, före hemställan. Där återges vad justitiekanslern har anfört: ”Tillämpningen hittills synes inte ge stöd för något påstående att rättssäkerhetsintressen trätts för nära.” Ni kan väl beriktiga att jag läste korrekt, när ni tar er andra replik. Beträffande administrationen och kostnaderna är det en sak, Knut Wachtmeister, att tala om generalklausulen och en annan att tala om den omvända klausulen — det skall jag återkomma till. Jag skall först säga att jag, kanske i motsats till Knut Wachtmeister, har försökt orientera mig om de administrativa och ekonomiska resurser som skatteförvaltningen har behövt lägga på tillämpningen av generalflyktklausulen. Det kan inte vitsordas från något håll att vare sig administrativa eller ekonomiska resurser har åtgått i någon större utsträckning. Att vi talar om administrativa problem i anslutning till motionen, Knut Wachtmeister, beror bl.a. på vad vi tidigare har varit totalt överens om i utskottet. Vi har ju under fem års tid behandlat motioner med liknande krav.

Vad är det som har hänt sedan dess, Knut Wachtmeister, som gör att problemen skulle ha blivit mindre? Vad beträffar reservation 3, Kjell Johansson, gjorde jag bara ett mycket försynt påpekande. Nu, när så pass många av kammarens ledamöter är här, skulle jag verkligen vilja rekommendera en läsning av skatteutskottets betänkande nr 11, reservation 3, och sedan kan vi kanske ha en omröstning — inte här i kammaren — gällande om inte det är årets märkligaste reservation. Sedan vill jag säga till Kjell Johansson att jag tror aldrig vi kan utbilda bort den ekonomiska brottsligheten. Slutligen till Stig Josefson, som talar om de olika fallen. Jag vill då citera kammarens protokoll för onsdagen den 16 februari 1983, där det återges vad Thorbjörn Fälldin anförde när han lade fram sitt förslag om generalklausul: ”Det synes inte heller lämpligt att försöka styra utvecklingen genom att ge detaljerade anvisningar om klausulens tillämplighet i olika fall. Denna ståndpunkt är en direkt följd av den föreslagna konstruktionen av klausulen och då närmast det grundläggande rekvisitet att skatteförmånen skall stå i strid med grunderna för de aktuella bestämmelserna. — —— Det blir alltså skattedomstolarnas sak att i varje särskilt fall pröva om ett visst förfarande är förenligt med eller strider mot grunderna för de aktuella bestämmelserna.” Detta är sagt av Thorbjörn Fälldin, och det torde gälla även i dag i fråga om tillämpningen av generalflyktklausulen. 57 Slutligen en fråga till de tre borgerliga talesmännen. Det är bara Kjell 11 december 1985 Johansson som har andats litet grand om generalflyktklausulens preventiva effekt. Har Knut Wachtmeister och Stig Josefson inga som helst synpunkter på den?

Fru talman! Egon Jacobsson läste högt ur vad JK hade sagt beträffande rättssäkerhetsintressena och frågade, om jag kunde hålla med om att han läste rätt innantill. Självfallet gör jag det. Då är frågan: Varför permanentar man inte generalklausulen, om man är så säker på att inga rättssäkerhetsintressen träds för när? Uppenbarligen är man orolig för att rättssäkerhetsintressena trots allt träds för när. Det står också i föredragandens övervägande i proposition 49: ”Liksom vid det föregående uppdraget bör JK ägna särskild uppmärksamhet åt frågan om lagens tillämpning svarat mot rimliga krav på rättssäkerhet samt belysa eventuella ojämnheter och särskilda problem som kan ha framkommit i tillämpningen.” Det är nog mycket klokt att ha den här brasklappen. Vi har exempelvis när det gäller ojämnheter i lagstiftningen fått se att det inte är tillåtet att sälja sitt hus för en billig penning till sin hustru för att skaffa sig en konstlad reaförlust och därmed lägre skatt, men det går bra att sälja huset till barnen även om skatteeffekterna blir precis desamma. Så citerade Egon Jacobsson vad jag hade sagt när det gällde den omvända generalklausulen, men som så många gånger förr var detta ett lösryckt citat. Han kunde ha besvärat sig med att också citera vad vi sade i ett särskilt yttrande, där det hette följande: ”Vi finner de synpunkter i fråga om en generaldispens som förs fram i motion 292 värda beaktande. Om man i skattelagstiftningen anser sig behöva ha en generalklausul mot skatteflykt — vi är som framgår av reservation 1 inte av den uppfattningen — bör en omvänd generalklausul övervägas.” Fru talman! Sedan dess har det skett åtskilligt; jag behöver bara nämna namnet Evert Hjortberg. Vi har i årets reservation krävt att regeringen skall återkomma med ett förslag om en omvänd generalklausul. Detta har vi sagt med tanke på att vi är medvetna om de svårigheter som är förknippade med en sådan lagstiftning.

Fru talman! Egon Jacobsson talar om att utbilda bort den ekonomiska brottsligheten. Självfallet kan man inte utbilda bort den, men däremot kan man utbilda de människor som skall arbeta för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Jag tycker egentligen att det är mycket bra att Egon Jacobsson uppmanar kammaren att läsa våra reservationer. I den reservation som han åberopar säger vi t.ex. så här: ”Utskottet är däremot inte berett att göra detta inom ramen för en särskild rättsordning för ekonomiska brott. Centrala principer i svensk rättsordning som kravet på förutsebarhet, bevisvärderingsregler, processuella tvångsmedel etc. måste vara i huvudsak desamma oavsett om en person är misstänkt för skattebrott eller annan brottslighet.” Detta står alltså att läsa i höstens märkligaste reservation. Det står också att arbetet mot — Prot. 1985/86:49 skatteflykt och skatteundandragande måste intensifieras. 11 december 1985 Det är faktiskt så, Egon Jacobsson, att redan den lagstiftning som infördes GG NN 1980 i princip innebar att skattedomstolarna kunde fastställa taxeringar som skilde sig från det som framkommit efter fullt giltiga rättshandlingar på civilrättens område. Man kunde alltså följa lagens bokstav in i minsta detalj, men man lämnade åt domstolarna att avgöra om de skattskyldiga hade följt lagstiftarens intentioner. En sådan lagstiftning, om den byggs ut, innebär alldeles självklart att rättssäkerheten kommer i kläm. Det är detta vi vill undvika. Det är därför vi säger att man skall ha en direktlagstiftning, som i varje fall talar om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Det är den enda form av lagstiftning som man kan tillämpa i ett rättssamhälle. Jag vill erinra om, även om det känns litet pinsamt, att finansministern faktiskt när skärpningen av generalklausulen infördes talade om villaägarnas räntor. Är inte detta ett memento, Egon Jacobsson? Jag hoppas att finansministern är kvar i kulisserna, så att han kan komma och något belysa saken. Jag tycker att det är ett allvarligt memento. Kom då inte och tala om att man kommer åt den ekonomiska brottsligheten, de stora hajarna, med en lag som finansministern anser kan tillämpas för att komma åt villaägarnas fiffel med räntorna!
Fru talman! Egon Jacobsson citerade vad centerpartister sagt i den här frågan och sade att det är skattedomstolarnas sak att avgöra tillämpningen. Enligt min uppfattning bör även den enskilde ha möjlighet att bedöma lagens omfattning och tillämpning. Det är just på den punkten som den ändring som infördes 1983 har gjort att det är ytterst svårt för den enskilde att bedöma när lagen kommer att tillämpas. Sedan undrade Egon Jacobsson om inte jag har någonting att säga beträffande den preventiva effekt som lagen skulle ha. Om Egon Jacobsson hade lyssnat på mitt förra inlägg, hade han fått svaret. Jag sade att motivet till den motion som vi väckt var just den effekt som lagen har rent preventivt. Men när det inte är möjligt att få tillbaka 1980 års utformning av lagstiftningen — vi har inte fått stöd för vår linje från vare sig socialdemokraterna eller de andra partierna — då anser vi att man borde ta steget fullt ut och avskaffa hela generalklausulen. Vi skall vara angelägna om — och där står centern enig — att motverka skatteflykt och vidta de åtgärder som är möjliga, men det måste ske en avvägning mellan dessa åtgärder och den rättssäkerhet som den enskilde har rätt att begära. När man inte har velat frångå den skärpning som infördes 1983, bör man, fru talman, avskaffa generalklausulen.
Fru talman! Stig Josefson var nästan irriterad över att jag citerade en centerpartist. Nu var det inte, Stig Josefson, vilken centerpartist som helst, utan han heter Thorbjörn Fälldin. Han var statsminister då, och det var den första debatt som föregick beslutet om införande av skatteflyktsklausul. Vad jag hävdade var att det som då sades beträffande skatteflyktsklausulen 59 fortfarande gäller. Låt mig sedan konstatera att vi nu tycks vara ganska överens om att rättssäkerhetsintressen inte har trätts för när, att administrativa och ekonomiska resurser när det gäller skatteflyktsklausulen inte har varit stora och att klausulen hittills har tillämpats med stor försiktighet. Knut Wachtmeister frågade varför skatteflyktsklausulen inte kan permanentas, när vi är så säkra på att den fyller sitt syfte. Jo, Knut Wachtmeister, helt enkelt därför att det i det beslut som fattades 1980 sades att en utvärdering skulle ske efter fem år. Lagen förändrades 1983. Vi tycker att det är självklart att leva upp till det beslutet. Det är därför som vi föreslår en förlängning till 1988, så att det även då kan göras en utvärdering av justitiekanslern. Det är möjligt att jag skulle ha citerat Knut Wachtmeister ytterligare, men nu är ju kammarens tid litet begränsad. Om jag förstår det rätt, läste Knut Wachtmeister ur kammarens protokoll från 1982/83 när han citerade sig själv. Det var det jag ville få fram tidigare, nämligen att det är en klar skillnad på vad Knut Wachtmeister och moderaterna anser när de är i majoritetsställning och när de tillhör minoriteten. Det gäller. också i skattefrågor. Det var inte jag som började tala om utbildningen, det var Kjell Johansson. Jag tog upp det därför att jag funnit att utbildning var nästan det enda konkreta bidrag som ni har haft när det gäller bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Där har vi ju facit från perioden 1976-1982. Beträffande reservationen hävdar jag fortfarande, fru talman, att den är ett formidabelt exempel på folkpartistisk kluvenhet.

Fru talman! Egon Jacobsson sade att utbildning var det enda vi i folkpartiet hade talat om och åstadkommit. Men det var faktiskt under den ickesocialistiska regeringsperioden som eko-rotlar infördes. Även polisens resurser förstärktes. Vi gjorde också lagändringar, bl.a. ändrades lagen om näringsförbud i samband med konkurs för att komma åt verkliga storfifflare.

Om det bjuder er emot att nämna namn, så tala i alla fall om antalet storfifflare som har åkt fast med hjälp av denna klausul. Vi tror att man har kunnat komma åt massor genom införandet av eko-rotlar och de andra åtgärder som jag nämnde.
Fru talman! Det citat av Thorbjörn Fälldin som Egon Jacobsson åberopar härrör ju från tiden för lagens tillkomst 1980. Vad vi i dag har att ta ställning till är en förlängning av den lag som socialdemokraterna har vidtagit en betydande skärpning av. Enligt min uppfattning har man därvid utformat lagen så att rättssäkerheten för den enskilde är hotad. Det finns nu inte möjlighet för den enskilde att bedöma lagens omfattning och tillämpning. Den utformningen av lagen är inte tillfredsställande.
Fru talman! Helt kort till Knut Wachtmeister: När det gäller utvärderingen handlar det inte om att det finns litet eller mycket material — det handlar om att leva upp till tidigare fattade beslut. Det gällde först en femårsperiod. Under den perioden beslöts om ändringar, och det är rimligt att också de besluten får gälla en femårsperiod innan den slutliga utvärderingen sker av justitiekanslern. När det gäller Kjell Johansson skall jag inte fortsätta debatten. Då blir det bara nya upprepningar — precis som beträffande folkpartiets bekämpande av den ekonomiska brottsligheten. Bara som ett exempel kan nämnas att det när den stora propositionen om ekonomisk brottslighet behandlades av kammaren fanns ett ganska stort antal motioner från folkpartiets sida. Slutligen: Det tycks inte alls föresväva Kjell Johansson att skatteflyktsklausulen kan ha haft några preventiva effekter. I övrigt, fru talman, vill jag hänvisa till tidigare behandling av dessa frågor i propositionerna 1980 83:84 samt i skatteutskottets betänkanden 1983 85:48, där samtliga argument finns att läsa för den som är intresserad.

Fru talman! Bostadsutskottets hemställan är enhällig. Det finns däremot ett särskilt yttrande från centerledamöterna i utskottet, där vi hänvisat till några av de synpunkter som vi har anfört i en motion. Förslaget i propositionen innebär förbättringar genom att man skärper reglerna för skyddsanordningar på tak. Vi menar i vår motion att det här är en sådan typ av lagstiftning som är mycket oprecis i sin utformning när riksdagen ser den. Regeringens förslag innebär, att lagen skall gälla alla byggnader som nyeller ombyggs. I specialmotiveringen för 45 § i byggnadsstadgan sägs, att det ankommer på statens planverk att med stöd av 76 § 1 mom. byggnadsstadgan meddela föreskrifter om när sådana anordningar behövs. Eftersom det också har nämnts att planverket redan har fått uppdraget att utforma nya föreskrifter, tyckte vi att det var intressant att se på dem. Vi har fått dem till bostadsutskottet, och vi kan konstatera att planverket föreslår att exempelvis tillträde till taknockar skall utformas på följande sätt: Ett tak skall ha en fast takstege eller takbrygga mellan uppstigningsplatsen och taknocken om detta avstånd överstiger 1 m och om byggnadens fasadhöjd är 4 m eller mer och taket lutar mer än 1:10. —- Det är där de största förändringarna ligger. Det mått som gäller i dag är 8 m fasadhöjd. Ofta när riksdagen lagstiftar på detta sätt får vi sedan som riksdagsledamöter kritik för att vi inte riktigt har fattat vad besluten har innehållit. Vi lagstiftar om principen, och ämbetsverken utformar sedan reglerna. Men nu skall regeringen fastställa reglerna, och man har därmed överflyttat ansvaret till en politisk instans, som det är möjligt att föra debatt med här i kammaren.

Det är därför vi har nöjt oss med ett särskilt yttrande, eftersom en fråga om minskning av möjligheterna att utforma den här typen av föreskrifter och krav på en mer precis lagstiftning från riksdagens sida behandlas i konstitutionsutskottet. Jag har tyckt att det ändå har varit angeläget att peka på lagstiftningstekniken i detta sammanhang och visa vilka effekterna blir. Just i detta fall vet alltså bostadsutskottets ledamöter, och nu också riksdagens ledamöter om de har lyssnat på mitt anförande eller läser i protokollet, vad en del av de förändringar som vi nu ger klartecken till kommer att få för utformning. Jag har, som jag sade inledningsvis, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.